Herr talman! När Olof Palme nu återkommer med sitt bildspråk och talar om att springa i fatt kärran, avslöjar han att socialdemokraterna saknade kontakt med verkligheten under hela valrörelsen — och också därefter. Jag säger precis som Ulf Adelsohn: Vad ni har gjort sedan ni fick regeringsansvaret är att sätta en hisnande fart på denna kärra genom den lättsinniga ekonomiska politik som ni har fört när ni ökat statsutgifterna med mer än 40 miljarder kronor och när ni ökat budgetunderskottet med mer än 15 miljarder kronor. Ingenting talar för, herr statsminister — om jag får fortsätta att använda detta bildspråk — att ni inte kommer att skjuta i väg kärran ännu mycket längre, innan ni börjar baxa den uppför backen, som ni säger. Ni försöker dölja era långbänkar med det här bildspråket, men det tror jag är föga framgångsrikt. Ni har ju haft ett helt år på er att försöka få bukt med kärran, men ni har inte åstadkommit någonting, utan bara försämrat situationen. Så till arbetslösheten! Jag vet inte hur kammarens ledamöter uppfattar det, men själv tycker jag att statsministern visar en oerhört stor brist på argument när han försöker klara sin och regeringens situation genom att stå här i talarstolen och säga, att om andra haft ansvaret så skulle arbetslösheten ha varit mycket större. Sanningen är ju — om vi räknar ihop summan av åtgärder — att 40 000 fler står utanför den ordinarie arbetsmarknaden i dag än för ett år sedan. Det intressanta är att Olof Palme går förbi ett av de centrala problemen när det gäller att åstadkomma en förändring så att vi får fler varaktiga jobb. Olof Palme har nämligen inte ett ord att säga om det förhållandet att ett ökat budgetunderskott innebär ett ökat behov av upplåning. Om denna upplåning inte kan ske till de räntor som gäller i dag, så driver detta upp räntan. Om räntan går upp, så blir det svårare för industrin att finna investeringsobjekt. Denna mycket onda cirkel måste man få bukt med. Det kan bara ske genom att man satsar på att sänka budgetunderskottet. Inte ett ord har statsministern att säga om detta. Det avslöjar återigen brist på kontakt med verkligheten. Som en inledning till sitt långa avsnitt om de kollektiva löntagarfonderna beskriver Olof Palme maktkoncentrationen. Ja, visst är denna maktkoncentration ett bekymmer. Men, statsministern, om den nuvarande regeringen upplever maktkoncentrationen som ett bekymmer, varför satsar regeringen då på att upphäva besluten om de åtgärder som de tidigare regeringarna vidtog för att medverka till att sprida ägandet av industrikapitalet? Varför upphäver ni dem? Väldigt många människor har ju satsat sitt sparande i industrin. Det är en gåta att inte socialdemokratin och LO, som har ett sådant stort intresse av att få vara med och styra, på något sätt organiserade de här spararna så att de kunde utgöra en mera samlad kraft på bolagsstämmorna. Trots vad Olof Palme än säger är sanningen, att kollektiva löntagarfonder inte kommer att minska maktkoncentrationen, utan tvärtom kommer att öka den. Era kollektiva löntagarfonder ger ingenting av individuell delaktighet i industrikapitalet. Men ni begär av människorna att de skall avstå lön för att denna lön skall gå till kollektiva fonder, som blir fackföreningsstyrda. Lägg till detta att de personer som är aktiva i kampen mot dessa löntagarfonder hotas med fackliga åtgärder. Jag har inte hört ett ord från regeringsbänken där ni, på andra grunder än de rent formella, har invänt mot detta.

Det är något ganska fantastiskt att en regeringschef som står för dessa åtgärder kan orka med att beskylla andra för konfrontation. Nej, jag upprepar mitt råd: Lägg fonderna åt sidan, satsa på att ena nationen i kampen mot arbetslösheten, mot inflationen och i kampen för en ordnad och stark ekonomi i Sverige!

Herr talman! Hur mycket Olof Palme än försöker svänga sig kommer han inte ifrån verkligheten och sanningen. Arbetslösheten har stigit sedan socialdemokraterna tog över. Och hur mycket Olof Palme än vrider och vänder på statistiken kommer han inte ifrån det. Han kommer inte heller ifrån att det är den egna skattehöjarpolitiken som bär en stor del av skulden. Det är klart att vår indignation delvis måste ses mot bakgrund av de oerhörda beskyllningar som socialdemokraterna kom med under valrörelsen. Man sade gång på gång att arbetslösheten var medvetet planerad av den dåvarande regeringen. Tar Olof Palme tillbaka de orden i dag? Tag det här med pensionerna. Jag har en känsla av att när landets pensionärer sitter och lyssnar på Olof Palme tvärsurnar grädden i kaffet. Regeringen har försatt sig i en alldeles omöjlig situation genom sitt beteende gentemot pensionärerna. Då säger Olof Palme att det bara är de borgerliga partierna som är indignerade. I Metallarbetaren, det senaste numrets ledare, skriver ledarskribenten: ”Och visst rör det sig om ett brutet vallöfte. Olof Palme lovade utan reservationer att pensionärerna skulle få tillbaka sina värdebeständiga pensioner om socialdemokraterna vann valet. — —— Det ser inte bra ut att Palme ställer ut vallöften som regeringen sedan inte kan infria. Det räcker inte hur många ursäkter han än kan ange. Det gör ett opålitligt intryck i alla fall.” Vi sade i valrörelsen att även pensionärerna kommer att drabbas av besparingar, och vi har samma åsikt i dag. Mot detta polemiserade nästan varenda socialdemokratisk valtalare och gav landets pensionärer ett intryck av att de var undantagna från besparingar. Är det underligt om de känner sig svikna i dag? Man sade nej till alla våra besparingsförslag, och det har gjort att man under ett helt år inte har arbetat med besparingar utan i stället med ökade skatter. Man har infört följande nya skatter: Skatt på elektrisk kraft, hyreshusavgift — som i praktiken är en skatt —, extra vinstskatt på näringslivet till löntagarfonderna och skatt på videobandspelare. Man har aviserat båtskatt, omsättningsskatt på aktiehandeln, proms och kanske småhusavgift. Uppfinningsrikedomen är påfallande stor när det gäller skattehöjningar, och i dagens tidningar kan man läsa att regeringen planerar en ny skatt på villor och en ny skatt för pensionärer. Dessutom har man höjt en rad existerande skatter, t.ex. momsen, arbetsgivaravgiften, förmögenhetsskatten, arvsoch gåvoskatten, vinoch spritskatten, tobaksskatten och, inte minst, inkomstskatten via inflationen. Annars har väl ingen regering i världen haft ett sådant tillfälle som den nya socialdemokratiska regeringen. Man kunde under våren ha låtit bli att lägga fram egna besparingsförslag, man kunde bara ha bifallit motioner från oppositionen. För vår del föreslog vi besparingar i storleksordningen 10 miljarder, besparingar som finansdepartementet har vidimerat beräkningen av. Så pass enkelt gjorde vi det för den nya regeringen. Så var det inte under de sex år vi satt i regeringen. Vi fick nej till alla våra besparingsförslag. Det var väldigt populärt att gå ut och säga att besparingar är onödiga. Jag kunde läsa mängder med citat där Olof Palme talar om borgarnas förtorkade besparingspolitik. Nu står det i regeringsförklaringen att direkta nedskärningar kommer att föreslås. Och det är klart att intresset då är stort när det gäller vilka poster de här nedskärningarna kommer att beröra. Jag frågade hur det skulle bli med biståndet. Hur blir det med bidragen till kommunerna, med bostadsstödet och med äktamakeprövningen i studiemedelssystemet? Vi har sagt att vi är beredda att medverka till besparingar. Vi har visat det i handling. Vi har förlorat ett val på detta. Kan man som regering ha en tacksammare situation? Det betyder inte att vi säger ja till alla besparingsförslag. Vi skall självfallet pröva dem noga. Vår nye partiledare har sagt att på biståndets och kulturens områden medverkar vi inte till besparingar, men det lämnar ändå rätt mycket Övrigt att arbeta med. Får jag fråga Olof Palme direkt: Hur blir det med biståndet? Olof Palme har under de senaste dagarna varit i FAO i Rom och i Vatikanen och talat — jag har sett referaten — utomordentligt fint om vår internationella solidaritet. Nämnde Olof Palme något där om regeringens planer på att gå ifrån enprocentsmålet?

Herr talman! Det sista året som de borgerliga hade regeringsmakten, 1982, var underskottet i den svenska bytesbalansen över 22 miljarder kronor. Den senaste prognosen för i år visar på ett underskott på 9,5 miljarder kronor. Detta är en fullkomligt dramatisk förbättring. I vårt krisprogram satte vi som den första punkten att vi måste få ner underskottet i bytesbalansen, för de borgerliga höll på att göra oss totalt beroende av utländska långivare. Det är kärnan, Thorbjörn Fälldin och Ulf Adelsohn. Att ni totalt undgått att uppmärksamma detta förklarar varför ni förde en sådan dålig politik i regeringsställning. Skattefrågan: Vi har ingått en skatteöverenskommelse, och vi har hållit den. Om ni bokstav för bokstav står fast vid skatteöverenskommelsen kommer vi också att göra det, men försök inte att hoppa av bakom dimridåer, för vi tänker inte godta en ofinansierad skatteuppgörelse. Arbetslösheten: Under det sista borgerliga regeringsåret steg arbetslösheten med 50 000 personer. Nu ligger arbetslösheten still på en oförändrad nivå jämfört med förra året, och vi skall försöka pressa ned den. I fjol framhärdade Thorbjörn Fälldin i varje debatt med internationella jämförelser. Vi gör inte det. Men han borde göra det nu, för nu finns det inget land i Europa, med undantag av Schweiz med sina speciella förhållanden, som har en lägre arbetslöshet än vi. Från sina utgångspunkter borde Thorbjörn Fälldin stå upp och svänga hatten, hurra och säga: Tänk vad den socialdemokratiska regeringen har lyckats med, som inte vi lyckades med. Den har fått stopp på ökningen av arbetslösheten, som nu är den lägsta i Europa. Det klarade vi aldrig. Budgetunderskottet: Vi hittade massor av obetalda räkningar när vi kom till kanslihuset, och när vi betalade de borgerligas obetalda räkningar fick vi ett ökat budgetunderskott — vår egen politik har vi klarat. Herr talman! Det är inte konstigt att man under det gångna året inte har kunnat diskutera borglig ekonomisk politik — en sådan har inte funnits. Man har begränsat sig till att bara säga nej till olika regeringsförslag. Mot detta har vi hittills fått visa en viss tolerans. Det är förståeligt att det tar ett år att komma över besvikelsen efter det svidande valnederlaget och den medföljande grämelse som vi också ofta fått se prov på här i kammaren. Men nu när det har gått ett år borde ni på den borgerliga sidan ha haft tid på er att besvara vissa självkritiska frågor, t.ex. när det gäller vad ni gjorde för fel under regeringsåren, eftersom det gick så illa för Sverige, och på vilket sätt ni bör förändra er politik så att den hjälper i stället för stjälper arbetet med att reparera de skador som vållades Sverige under er tid. Den enda politiska omprövning som skett tycks vara att folkpartiet gått åt höger. Men vilken politik står ni för? Vad har ni för alternativ i svensk politik? Därom vet vi inget. Ni vill inte samarbeta, och ni tycker illa om socialdemokratisk politik. Men i dag har vi inte hört något om vad som är borgerlig politik. Ni vill alltså föra samma politik som ni förde 1976 och 1982. Resultaten av den politiken känner vi ju till — jättelika underskott mot utlandet, jättelika underskott i budgeten, sjunkande produktion, ökande arbetslöshet. Ulf Adelsohn sammanfattade ett ögonblick sin syn på den politiken, och sade att den inte är mycket att skryta över. Och det var ett sanningens ord. Men det är alltså denna politik, som inte är mycket att skryta över, som i dag är alternativet till regeringens politik. Ni vill fortsätta att skära ned karensdagarna i sjukförsäkringen, ni vill fortsätta att försämra ersättningen för de arbetslösa, ni vill skära ned bidragen till barnomsorgen, ni vill fortfarande ta bort värdesäkringen för de gamlas pensioner på ett sätt som verkar 20 år framåt. Vi socialdemokrater är stolta och glada över det vi har uppnått under detta första år. Problemen är djupa, och det återstår väldigt mycket arbete. Men vi kan redan se en del resultat av våra satsningar på svängrum för arbete och produktion i det svenska samhället. Det är den politiken vi står för, men vad är den borgerliga? 1980-talets problem går inte att lösa med föråldrade idéer från förra seklet. Det är inte bara i Sverige som de konservativa har försökt. I England börjar man köra fast, man har tappat kontrollen över utvecklingen. I USA har man en konjunkturuppgång men samtidigt rekordarbetslöshet och väldiga budgetunderskott. I Sverige fick dess värre en konservativ ekonomiminister sköta landets ekonomi, och resultatet av det dystra experimentet känner vi alltför väl: nästintill total katastrof. Tland efter land rasar förtroendet för högerkrafterna. Det kan man nu se i valen i Norge, Finland och de tyska delstaterna. Jag kommer just från Sydeuropa, och för första gången sitter det socialdemokratiska regeringschefer i fem demokratiska Medelhavsländer. Högervågen ebbar ut. Men här hemma släpar moderaterna efter. Man försöker nu fatta tag i högervågens idéer, och med pedantisk noggrannhet går moderaterna igenom sitt partiprogram för att skala bort allt som på något sätt erinrar om samhällets ansvar mot medborgarna. Nu styrs det moderata tänkandet helt av tanken att marknadens fria, ohämmade krafter skall få fritt spelrum och att varje människa skall klara sig själv. Det största hotet tycks vara facket — facket som har varit just skyddet. Titta hur facket i Chile har skyddat människorna! Titta på Solidaritet i Polen! Titta på vår egen historia! När Adelsohns krafter jagade med polis och fängelser, vem stod upp för den enskilda människan? Men sådant ”stör marknaden”. Arbetsgivareföreningen och alla de gigantiska ekonomiska resurser som den sätter i era händer stör inte marknaden, så om den maktkoncentrationen har ni inte ett ord att säga. Skattesänkningar för de välbärgade, nedrustning av den offentliga sektorn, sämre socialförsäkringar och möjligheter att köpa sig förmåner — det tycks vara moderaternas samhälle. Var finns centern och småfolket i allt detta? Var finns folkpartiet, som nu söker skapa sig en nisch någonstans till höger för att kunna överleva? Nej, det är verkligen inte högerkrafterna som har svaret på 1980-talets frågor — de sysslar inte ens med 1980-talets problem. 1980-talets stora problem gäller hur vi åter skall kunna skapa ett samhälle med full sysselsättning, hur vi skall kunna trygga välfärdssamhället, hur människorna skall kunna få ett större inflytande över sina arbetsplatser och i samhället som helhet. 1980-talets frågor gäller hur vi skall kunna säkra freden och hur vi skall kunna minska skillnaderna mellan rika och fattiga länder. Det är ju detta som friheten handlar om. En av de många organisationer, jag vet inte vilken — som ju frodas här — har försökt att organisera något slags telefonterror mot mig. Man satte ut väldiga annonser i tidningarna med nidteckningar av mig och uppmaningen: Ring till honom och skäll! Jag tror att det var bortkastade pengar. Första dagen ringde 19 personer, och därav var 11 mot fonder och 8 för. Bl. a. var det en gammal dam i Sundbyberg som ringde till en av mina medarbetare och sade: ”Det var fint att sitta och titta på riksdagens högtidliga öppnande i TV. Där stod statsministern rakt framför hela etablissemanget av borgare och andra.” Sedan sade hon: Nu ska vi i arbetarklassen i alla fall få flytta upp ett pinnhål. Även om det inte är så mycket, är det en bit på väg igen.” Det kändes härligt att få ett sådant telefonsamtal. Det säger mycket mer än era överord och slagord i löntagarfondsdebatten.

Herr talman! Tänk om Olof Palme gick upp i talarstolen och sade: Vi värdesäkrar inte pensionerna. Vi har inte råd att värdesäkra pensionerna. Vi sade fel i valrörelsen. Det vore rakt i stället för att vägra att säga sanningen. I själva verket är Olof Palme stolt och glad över allt vad han åstadkommit. Några självkritiska frågor ställer sannerligen inte Olof Palme. Tvärtom visar han ingen som helst sjukdomsinsikt när det gäller problemen, utan allting är väl beställt i den bästa av alla världar, i den bästa av alla regeringar. Man nästan tror att Olof Palme har blivit kanoniserad av påven i går när man hör honom här. Ta utlandsskulden! På ett år har denna regering lyckats öka vår samlade utlandsskuld med 60 miljarder kronor. När ni tillträdde var vårt svenska folk skyldigt utlandet 90 miljarder. Nu är vårt svenska folk skyldigt utlandet 150 miljarder kronor. Det var ett av resultaten av devalveringen. Därom nämnde Olof Palme inte ett ord. Jag undrar om han ens känner till dessa siffror — i annat fall skulle de bekymra honom oerhört. Vilka är era egna lösningar? Jag har hört Olof Palme nu tala ut. Han har på den ena punkten efter den andra sagt att allt skall bevaras som det är — ingenting om sjukdomarna, inga inskränkningar skall göras. Vår nyfikenhet över de besparingar som denna regering skall göra för att minska budgetunderskottet så att det blir mindre än när ni tillträdde trotsar snart alla gränser. Kammarens ledamöter för i dag en debatt utan att ens ha fått något förslag på riksdagens bord. Vad är det ni har i rockärmen, för alla skall ju tydligen skyddas? Ingen skall behöva vidkännas några inskränkningar, och ändå skall ni spara. Ni har ansvaret för budgetunderskottet. Det var 75 miljarder när ni tillträdde. Tro mig, vi närmar oss 100 miljarder kronor, och utlandsskulden bara ökar och ökar. Olof Palme älskar att ta till internationella jämförelser när han talar. Det gör däremot inte Lars Werner, vilket jag har större förståelse för. Lars Werner, det är alldeles riktigt att det är för få som har rösträtt på många bolagsstämmor. Precis som Thorbjörn Fälldin sade vill vi öka antalet personer med rösträtt. Vi vill att var svensk skall få aktier. Inget vore bättre. Men i Statsföretag, Lars Werner, är det en byrådirektör i industridepartementet som har 100 96 av rösterna. Det är ju inte precis vad vi vill se i framtiden. Det är inte frihet, Olof Palme. Er politik innebär kollektiv makt i framtiden. Assar Lindbeck sade att vad vi behöver om vi får kollektiva löntagarfonder i Sverige är en svensk motsvarighet till Solidaritet. Stämmer inte detta till eftertanke? Hur förtjusande denna dam från Sundbyberg än var som sätter sin tillit till er, så måste ändå orosmolnen hopa sig i ett samhälle där det drar ihop sig till den kanske främsta konfrontationen på många år och där Olof Palme envetet väljer kollektiva lösningar på alla problem. Skatter och fonder, fonder och skatter är era lösningar. Något annat har jaginte hört. När det gäller frihet har vi inte fått något förslag annat än att ni tror att friheten är som en kortlek: när någon får litet frihet tas den från någon annan. Det är inte så. Frihet råder när vi alla har en chans att etablera oss, förverkliga oss och skapa en framtid utan att regler, myndigheter och politiker bestämmer. Det är frihet, Olof Palme. Ni underkänner på något sätt vår ideologi och vår uppriktighet. Jag jämställs plötsligt med någon som med polisbatonger jagade människor för kanske 100 år sedan i Sverige. Så är inte situationen längre, Olof Palme. Ni leveri en drömvärld med ord som saknar förankring i svenskt rättsmedvetande och i medvetandet hos de människor som i Sverige röstar borgerligt. Försök inse att det finns olika åsikter — att vi också vill väl! Vad som bekymrar mig är att det socialdemokratiska partiet står naket inför framtiden. Det enda ni egentligen föreslagit är kollektiva löntagarfonder. Besparingar värjer ni er emot. Hårda tag och impopulära beslut värjer ni er emot. Ni använder sådana ord som att vi vill människor illa och vill rasera välfärdssystem och trygghet. Det vill vi inte! Men vi försöker rakt och uppriktigt från våra värderingar, som vi kräver respekt för precis som vi skall respektera era, lägga fram konkreta förslag på hur vi skall spara och begränsa vårt underskott, hur vår ekonomi skall komma i balans, hur människor skall få jobb i Sverige. Vi vill också att människor skall ha jobb. Försök inte intala någon något annat! Men vi saknar ännu denna regerings förslag. Ni har haft 375 dagar på er. Vi väntar nu på era besparingsförslag. Vi väntar på era förslag hur ni skall skapa frihet och framtid i Sverige. Jag tror att vi kommer att få svaret: Vi kommer att få mer skattehöjningar. Vi kommer att få några krusiduller i besparingsfrågan. Vi kommer att få ett svek mot pensionärerna. Och vi kommer att få kollektiva löntagarfonder. I övrigt platt intet! Jo, ord förstås — det kommer vi också att få.

Fru talman! Svenska folket bör lägga märke till och lägga på minnet att förslaget om kollektiva löntagarfonder får stöd bara från ett håll — från kommunisterna, från dem som aldrig gör någon hemlighet av eller hymlar med att de är socialister och vill genomföra en sådan samhällsförändring. Det är som sagt värt att lägga på minnet. Pensionärerna: Den stora skillnaden, Olof Palme, är att vi i valrörelsen sade ifrån att alla måste medverka för att ekonomiskt få nationen på fötter — också pensionärerna, dock med den viktiga begränsningen att de sämst ställda skall skyddas. Det var inte vad ni sade. Ni opponerade mot detta och sade rakt upp och ned att pensionerna skulle värdesäkras. Det ni nu är beredda att göra stämmer inte med detta löfte. Skattefrågan: Det var nog bara Olof Palme som kunde uppfatta det som jag sade här om skatterna som dimridåer. Jag redovisade på en rad områden kalla fakta. Jag redovisade dels hur socialdemokraterna har agerat, dels hur vi ser på finansieringsfrågan. Arbetslösheten: Nu beskyller Olof Palme mig för att jag skulle bortse från den internationella utvecklingen, trots att jag i redogörelsen för utvecklingen under de år socialdemokraterna har haft regeringsmakten framhöll att allt inte kan läggas regeringen till last. Det är alldeles rätt att den internationella situationen i dag liksom tidigare måste påverka sysselsättningsläget i Sverige. Men vad jag opponerade emot var att ni inte ville ta hänsyn till detta i valrörelsen utan förespeglade det svenska folket att bara ni fick regeringsmakten så skulle arbetslösheten upphöra, därför att det var min och mina regeringars avsikt att höja arbetslösheten. Det konkreta uttalandet var ju att vi skulle ha för avsikt att höja arbetslösheten. Om detta var sant ur Palmes synpunkt, har han ju haft en högre avsikt än jag, eftersom arbetslösheten och antalet totalt friställda är större i dag. Sluta att diskutera på de grunderna! Tag i stället och syna vad ni själva sade i valrörelsen och vad ni hittills uträttat! Och försök då inte att krypa bakom en historiebeskrivning för utvecklingen av den svenska ekonomin, som jag menar vara praktiskt taget historielös. Varför glömmer Olof Palme i sin uppräkning att tala om vad som hände genom oljechockerna? Och framför allt: Varför glömmer Olof Palme att tala om vad som hände för den svenska industrins konkurrenskraft, när man under hans regeringstid fick den högsta kostnadsökning på ett par år som vi någonsin har varit med om, en kostnadsökning i storleksordningen 40 96. Det intressanta, ärade kammarledamöter, var att denna kostnadsökning initierades genom att det var de offentliganställda som fick gå först i denna lönerörelse. Det var den dåvarande regeringen som accepterade att man gjorde upp på den nivån. Detta är omständigheter som Palme väljer att glömma bort när han skall försöka teckna en bild av historien. Jag kan konstatera att mittenregeringens åtgärder innebar att inflationen kraftigt var på väg nedåt. Vi fick en acceptans på detta av internationella organ. Vi hade också börjat få bukt med budgetunderskottet, och vi annonserade i valrörelsen åtgärder som vi var beredda att vidta, åtgärder som vi senare föreslagit i opposition och som skulle ha sänkt budgetunderskottet ytterligare. Till sist, fru talman! Olof Palme har varit ute i världen igen och hållit tal, och han sade många bra saker. Får jag citera ur en tidning. Jag hoppas att detta inte är sagt vid något morgonkaffe, utan att det faktiskt är ett korrekt återgivande av vad Olof Palme sagt: ”Ord och slagord kan aldrig föda svältande barn. Det vi kan göra nu är att börja ett praktiskt arbete för att skaffa mat till alla. I denna uppgift borde alla människor i världen kunna samarbeta.” Alltså: Praktiskt arbete för att skaffa mat till alla! Är det detta praktiska arbete som här hemma i Sverige skall ta sig det uttrycket att den produktion som motsvaras av vad som framställs norr om Dalälven i fortsättningen inte skall tillföras världens livsmedelsförråd? Är detta de praktiska konsekvenserna? Hur blir det då, Olof Palme, med ord och slagord? Jag instämmer helt — sådana kan aldrig föda svältande barn. Därför är mitt råd: Gör inga experiment på detta område! Handla inte kortsiktigt! Också vi här i Sverige måste besinna att det globala problemet inte är överskott på livsmedel. Det globala problemet är att hundratals miljoner dör av svält.

Fru talman! Det intryck som socialdemokraterna, inte minst Olof Palme själv, försökte skapa inför valet var att om löntagarfonderna skulle införas, måste reformen stödas av en mycket bred opinion inom det svenska folket, inte minst näringslivet. Men nu är det inte längre fråga om det. Nu vill man mot övriga demokratiska partier med stöd av enbart kommunisterna driva igenom ett förslag som läggs fram efter en närmast parodisk sommarremiss. Att hela näringslivet, den övervägande delen av tjänstemännen och betydande LO-grupper är motståndare till fonderna tycks inte betyda någonting. Man ser ju märkliga kommentarer till löntagarfonderna. I Stockholms Tidningen i går såg jag ett referat av ett tal av Gunnar Sträng. I tidningen heter det: ”Gunnar Sträng ligger lågt med kommentarer om löntagarfonder: Vi har nu ett förslag efter många års vånda. Jag tänker inte tala om, om jag tycker att det är bra eller dåligt. Som gammal partiarbetare ställer jag mig bakom det.” Jag tycker att det är ett ganska avslöjande uttalande. Nej, Olof Palme får gå långt för att hitta någon som ger sitt stöd till löntagarfonderna, och han ger sig ända bortom graven och bådar upp Alfred Nobel som något slags socialdemokratisk krutgubbe till försvar för löntagarfonder. Så säger Olof Palme att de som står ute i produktionen skall ha del i förmögenhetsuppbyggnaden. Ja, det tycker vi, det är en god liberal princip. Och våra förslag till andel i vinst bygger på den tanken: de som arbetar i ett företag får del i förmögenhetsökningen i det företaget. Men löntagarfonderna bygger ju inte alls på den principen. Det är inte de som står ute i produktionen som får direkt del i förmögenhetstillväxten. Det är ju dessutom en handfull funktionärer, långt över de vanliga arbetarna och tjänstemännen, som får ökad makt och talan. Vi vill sprida ägandet — inte flytta över ägandet från en liten grupp till en annan liten grupp. Jag måste då fråga Olof Palme: Vad är det för fel på systemet med andel i vinst? Är felet att det är ett frivilligt system? Är felet att det finns en individuell anknytning? Är felet att det är knutet till det egna företaget? Olof Palme talar om vikten av att motverka privat maktkoncentration — men hans enda recept är löntagarfonder. Då måste jag fråga: Varför stödde inte socialdemokraterna t.ex. vårt förslag om begränsningar i den graderade rösträtten för börsaktier? Den chansen fanns så sent som i våras, men folkpartiet blev alldeles ensamt i den frågan. Nu står Sverige inför svåra och säkert smärtsamma och dess värre alldeles nödvändiga omprövningar. Inget parti har egen majoritet i riksdagen. Hur framtiden skall te sig är fyllt av frågetecken. Olof Palme har som ledare för en minoritetsregering å ena sidan valt att urholka skatteuppgörelsen med folkpartiet och centern sedan LO har protesterat och kommunisterna gjort en grimas. Å andra sidan har han sökt feja kommunisterna rumsrena och därigenom brutit en lång socialdemokratisk tradition att hålla rent mot kommunisterna. Det är anmärkningsvärt för arbetsklimatet i svensk politik. Olof Palme frågade efter listan över våra besparingar. Ja, det är mycket lätt att svara på den frågan. Jag kan överlämna denna lista. Den fanns i finansutskottets betänkande från i våras. Ett färdigt förslag över de besparingar som vi var och är beredda att göra. Fortfarande, efter 13 månader, kvarstår frågan: Vilka besparingar vill socialdemokraterna göra? Är det biståndet som skall drabbas; skall man sluta sjunga Internationalen? Är det inte dags snart att tala om konkret vilka besparingar man vill göra? Jag kan för folkpartiets räkning lova, att vi är beredda att medverka i den nödvändiga nedskärningen av statens utgifter, men vi vill göra det med socialt ansvar och utan socialism.

Fru talman! Jag medger, Ulf Adelsohn, att jag vid denna tid i går träffade påven. Och vid samma tid i dag drabbas jag av Ulf Adelsohn. Den kontrastverkan som därmed uppstår är svår att kläda i ord. Jag får begränsa mig till två: Jösses Amalia! Till de borgerliga vill jag säga: Ni har varit sura och griniga och, tycker jag, litet förgrämda, och ni har inte kommit med några som helst alternativ. Jag förstår att det här med svek, det bränner i Thorbjörn Fälldin — efter det här med Barsebäck och att aldrig sitta i någon regering och dagtinga och löftet om 400 000 jobb och 10 000 kr. i vårdnadsbidrag och hans tal om att inte ta pensionen från sin gamla mor. Vi kan säga att vi i allt väsentligt har klarat precis den politik som vi gick till val på. Det med pensionerna kan man diskutera, men Fälldin bör ju hålla sig till sanningen. Det var 1976 och 1979 som ni gick ut och sade: Vi garanterar värdesäkringen. Och så talade Fälldin om sin mor. Det var detta löfte ni bröt. Thorbjörn Fälldin sade att vi lovade att arbetslösheten skall upphöra, om det blir en socialdemokratisk regering. Vi har lovat att sätta in all vår kraft, och det har vi gjort och kommer också att fortsätta att göra det. Det här är naturligtvis en av de viktigaste skillnaderna. I allt väsentligt för vi nämligen denna politik. Vi lovade bara fyra ting, och så lovade vi att sätta in all vår kraft på att få ordning på ekonomin. Till Jan-Erik Wikström vill jag säga att ni ju brukar skryta i efterhand. Jag ser fram emot den dagen då ni plockar fram Gunnar Helén och Carl Tham ur garderoben och säger att det egentligen var de som hittade på det här med löntagarfonder. Litet sanning kommer det att ligga i det. Vi befinner oss naturligtvis i en brytningstid. Under loppet av några år avgörs synnerligen mycket av vår gemensamma framtid. För att föra ned det hela till ett mycket enkelt plan: Vad handlar det om för skolpojken Kalle, åtta år? Jo, det handlar helt enkelt om den demokratiska rätten till en god - utbildning. Vad betyder det för Ulla, 14 år? Jo, hennes rätt att om något år få ett arbete, om hennes rätt att leva i ett samhälle som bryr sig om just henne. Vad handlar det om för föräldrarna till Åsa, två år? Jo det handlar om deras rätt till stöd från oss andra i den viktiga uppgift de har att uppfostra Åsa, samt ge henne ett bra hem och utvecklande kontakter med andra barn. Och för fru Persson som drabbats av en svår olyckshändelse? Det handlar om hennes rätt till bästa möjliga sjukvårdsresurser, till ekonomisk trygghet trots olyckan. Och för metallarbetare Johansson? Jo, om hans rätt till inflytande och god arbetsmiljö, bra lön, och även delaktighet i det överskott han arbetar ihop till arbetsgivaren. Och för pensionären Tyra Jansson, 72 år? Jo, om rätten till en hygglig och värdesäkrad pension och om rätten till vård, men också om rätten att få klara sig själv så mycket hon någonsin kan. Allt detta, fru talman, hotas om vi misslyckas i vår uppgift att föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Det är mot bakgrund av omsorgen om dessa enskilda människor som vi för vår politik. Respektera våra värderingar, heter det. Ja visst, men ni respekterar aldrig våra. För er handlar socialdemokratin om förföljelse av enskilda människor, om taggtråd och annat sådant. Men det är omsorgen om enskilda människor som gör att vi tycker att ekonomin är så viktig. Vad är det då som skiljer regeringen från oppositionen i denna viktiga debatt i denna avgörande tid? Det är för det första att regeringen har en trovärdig politik för att föra vårt land ur den ekonomiska krisen, för att slå vakt om rättvisa och trygghet, för att återskapa den starka ekonomin och för att så långt det går skingra framtidsrädslan och skapa framtidstro. Oppositionen har i dag avstått från sin möjlighet att i denna debatt presentera ett alternativ till regeringspolitiken. I ruinerna av den borgerliga regeringspolitiken återstår i dag ingenting annat än ett envist klankande och ett lika envist nejsägeri. Det som för det andra skiljer är att regeringens politik bygger på en ideologi, präglad av rättvisa och solidaritet, av pragmatiska reformer, av folklig samverkan. Det borgerliga ideologiska alternativet är präglat av den s.k. nya högerns korthus av inskränkt egoism. Det är ett alternativ som inte håller vad det lovar — det har vi många praktiska belägg för. Det är ett alternativ som förnekar det egna konservativa arvet. I stället bygger det, enligt min mening, på en rå och vulgär kommersialism. Under loppet av några år, fru talman, avgörs nu om vi kan rädda det goda samhällets trygghet och samverkan. Och avgörande blir om vi klarar de ekonomiska problemen. Regeringen har skapat en väsentligt förbättrad konkurrenskraft för det svenska näringslivet. Vi har satt in omfattande åtgärder för att klara sysselsättningen. Vi har åstadkommit en helt annan utveckling när det gäller vår balans gentemot utlandet. Vi arbetar med att finna budgetbesparingar och utveckla en politik som kan bringa ned inflationen till 4 26 under nästa år. Vi har en strategi som hittills har gett de resultat vi har förväntat oss, i stora drag. Vi har en strategi, som är den enda som kan bemästra de ekonomiska problemen. Vi har styrkan och tryggheten att delta i denna allmänpolitiska debatt med tillförsikt och med det goda samvete som följer av att vi har gjort vad vi kan, vad som har stått i vår mänskliga förmåga att göra. Vi har gjort ett hyggligt jobb i en svår situation. De borgerliga tycks i detta läge avstå från att medverka i en i väsentliga stycken framgångsrik politik. Det är att beklaga, eftersom politikens utsikter till framgång skulle vara ännu större med en sådan medverkan. Men det är självfallet de borgerliga partiernas eget val. Vilever i en besvärlig politisk och ekonomisk tid. Uppgifterna är stora och viktiga, problemen komplicerade och besvärliga. Det kan vara lockande att fly undan till de grandiosa visionerna. Det kan vara lockande att söka polarisering och konfrontation, att måla i svart och vitt när en eller annan gråton här och var hade varit bättre. Nu tilltar trängseln där ute till höger på den borgerliga sidan. Kanske förklaras det just av denna lockelse till det enkla och slagordsmässiga, till ideologin för ideologins egen skull. Vi socialdemokrater skall försöka vara på vår vakt mot denna lockelse. Medan ni trängs där ute på högerkanten skall vi söka få till stånd samtal med just dem jag nämnde: med Kalle, Ulla och deras föräldrar, med Åsas föräldrar, med den gamla damen, metallarbetaren och med alla andra medborgare i detta strävsamma land. Och vi skall försöka nå en folklig samling bakom en politik som inte väjer för svårigheterna och de bistra beskeden men som just därför kan ge resultat och rädda ett rättvisans och solidaritetens Sverige. Ni tycks inte vilja veta av vår utsträckta hand. Ni har väl era motiv, och det är er sak. Men handen är fortfarande utsträckt! Och de vi naturligtvis i första hand hoppas skall fatta den är de stora grupperna av löntagare, pensionärer och barnfamiljer. Det är på dessa grupper varje solidariskt samhälle måste bygga, och de hotas av de stora kapitalägarnas maktkoncentration, som i friheten ser de starkas och rikas och hänsynslösas frihet. Vi söker den frihet som ligger i människors solidaritet och samverkan och hänsyn till varandra.

Fru talman! Ulf Adelsohn uppmanade i sitt anförande gång på gång statsminister Olof Palme att medge att hans regering inte klarar att uppfylla sitt vallöfte om värdesäkring av pensionerna. Men det gjorde inte Olof Palme. Tydligen ansågs han ha behandlat pensionsfrågan så illa att man från regeringssidan fick lov att skicka fram Sten Andersson till undsättning. Det var helt utanför det uppgjorda programmet. Socialministern står ju uppsatt på talarlistan längre ned. Men här var det tydligen bråttom att ta fram honom innan TV-sändningen tog slut. Obestridliga fakta i målet är följande: Socialdemokraterna har lovat återställd värdesäkring av pensionerna från 1984 plus ett förskottsbelopp fr.o.m. 1983 på 300 kr. Men vad gör man nu? Jo, man upphäver värdesäkringen och sänker förskottsbeloppet till 200 kr. Dessa 200 kr. omfördelas så att de som har lägre pension får något mer. Men effekten av regeringens manipulationer är att värdesäkringen inte återställs. Detta löftesbrott kan Olof Palme och Sten Andersson inte smita ifrån vad ni än kallar det. Den genomsnittliga pensionären får en ökning av pensionen på drygt 4 9oi stället för de 8-9 96 som hade blivit fallet om ni hållit ert löfte. Jag tycker det är typiskt för socialdemokraternas uppträdande, i denna fråga som i så många andra, att ni talar om överenskommelser med pensionärerna, när ni i själva verket resonerar med pensionärsorganisationer, som ingalunda talar för alla pensionärer. Just detta att man använder begrepp som löntagarna och pensionärerna, när man i själva verket tänker på organiserade kollektiv, är typiskt för en socialistisk inställning. När vi moderater talar om löntagare och pensionärer, tänker vi på enskilda människor. Sten Andersson sade att borgerliga politiker valt att klandra och kritisera pensionärerna. Jag förstår inte var han fått det ifrån. Vad vi gör är att vi klandrar och kritiserar regeringen för att säga en sak och göra något annat.

Fru talman! Inga utläggningar i världen ändrar det faktum att socialdemokraterna i en direkt dialog med väljarna inför valdagen kategoriskt lovade att värdesäkringen av pensionerna skulle återställas. I denna dialog, herr socialminister, gjordes inga undantag för vare sig devalveringar eller annat som kunde gröpa ur köpkraften i de pensioner som utgick. Det var ett kategoriskt besked till väljarna att värdesäkringen skulle genomföras — punkt och slut. Ni berömde er av att vara de enda som stod för det här beskedet som ni gav till väljarna i valrörelsen. Det skulle då jämföras med det besked som gavs t.ex. från centerns sida, där vi öppet redovisade att det måste ske inskränkningar också för pensionärskollektivet såsom ekonomin ser ut, dock med särskilt skydd för de sämst ställda. Det går inte att komma ifrån att det var detta som skedde i valrörelsen. Ni kommer inte ifrån det genom att hänvisa till en uppgörelse med någon organisationsledning. Fakta kvarstår. Ni handlar nu på ett annat sätt än ni lovade i valrörelsen. Dessutom — och det är allvarligt ur en annan synpunkt — inför ni ett nytt mönster i politiken, när ni försöker träffa överenskommelser om politiska beslut utanför riksdagen. Det är ett klart steg på vägen mot korporativism, och det strider alldeles uppenbart mot en mening i statsministerns regeringsdeklaration, där han högtidligt deklarerade — jag citerar fritt ur minnet — att det är i denna lokal som besluten skall tas och inte utanför. Men om man förhandlar med organisationsledningar och kommer till riksdagen och säger att man har träffat en uppgörelse som riksdagen måste godta, då inför man ett nytt mönster. Nu är det dess bättre så att ni inte har kunnat träffa någon uppgörelse med pensionärsorganisationerna, och det förstår jag, därför att de känner inte igen vad ni nu kräver, jämfört med vad ni lovade i valrörelsen.

Fru talman! Jag tycker att det är mycket värdefullt att socialministern rycker ut till statsministerns undsättning och särskilt bra att han kan göra detta medan många många pensionärer direkt i televisionen kan jämföra vad Sten Andersson sade under valrörelsen och vad han säger i dag. Det var en ganska lång utläggning. Jag undrar hur många av landets pensionärer som egentligen förstod vad Sten Andersson sade. Under valrörelsen var ju budskapet mycket enkelt: full värdesäkring för alla pensioner. Och det löftet gavs — jag såg själv Sten Andersson vid något torgmöte — inte till landets pensionärsorganisationer utan till alla enskilda pensionärer. Den fråga de sitter och bär på nu och som Sten Andersson kan svara på är: Blir det som Sten Andersson och socialdemokraterna lovade, full kompensation för prisstegringarna? Blir det full värdesäkring för alla pensioner? Ja eller nej?

Fru talman! Jag måste först återkomma till frågan om korporativism och vem som företräder vem. Det är inget tvivel om att Thorbjörn Fälldin företräder centerpartiet. Han är vald till den rollen av centerpartiets medlemmar, och denna hans ställning är ytterligare legitimerad genom centerpartistiska röster i ett val. Han företräder centerväljare. Men jag är övertygad om att väldigt många av de pensionärer Sten Andersson talar om framför TV-apparaterna inte har en aning om att de har valt någon som heter Lars Sandberg till sin företrädare. Där ligger skillnaden, och där måste socialdemokraterna börja tänka om. Vi tycker det är bra att även regeringen kommer fram till att de besparingar som måste göras i Sverige för att återställa balansen i vår ekonomi är så stora att de måste beröra breda, för att inte säga alla, grupper i samhället. Det är inte heller detta vi kritiserar. Det är inte det förhållandet att socialdemokraterna säger att här måste göras besparingar även på pensionssidan som vi invänder mot. Vad vi finner klandervärt och vad vi menar att vi har en skyldighet att belysa är den dubbelmoral som socialdemokraterna gör till sin när de hävdar att de i själva verket står fast vid sin utfästelse att återställa och därefter inte rubba värdesäkringen. Vi kan inte hävda någon annan ståndpunkt, för vi har, som Sten Andersson säger, själva varit inne på besparingar vad gäller pensionerna, även om de inte alls har så långtgående effekter som han framställer det. Kom nu fram och gör det som Olof Palme vägrade att göra! Erkänn att med det förslag som ni nu är på väg att lägga fram och som Sten Andersson så ordrikt har redogjort för blir det en försämring av den värdesäkring i pensionssystemet som ni i valrörelsen lovade dyrt och heligt att återställa och därefter bevara.

Fru talman! Efter Sten Anderssons båda framträdanden står det klart att han och förmodligen hela regeringen anser att man genom en förhandling med en part utanför riksdagen kan befria sig från ett givet, kategoriskt vallöfte. Det är detta som vi hela tiden har kritiserat — dels därför att en sådan förhandling aldrig kan frita socialdemokraterna från vad de sade i valrörelsen, dels därför att detta är ett utslag av korporativism. Pensionärerna skulle vi använda som slagträ i den politiska debatten, säger Sten Andersson. Och det säger Sten Andersson efter allt vad socialdemokraterna genom åren har åstadkommit i den vägen! Får jag, fru talman, citera ur ett riksdagsprotokoll: ”-—-— regeringen har icke väljarnas mandat att driva en politik som innebär svikna löften mot pensionärerna och ökade sociala och ekonomiska klyftor. I dagens debatt har detta svek mot pensionärerna ytterligare blottlagts.” För kammarens upplysning vill jag säga att det var en partiordförande som använde bl.a. den här formuleringen som grund för yrkande om misstroendevotum i kammaren.

Fru talman! Vi har i dag samma budskap till pensionärerna som vi hade under valrörelsen — det är ju själva poängen i den här debatten. Vi sade före valet samma sak som vi säger i dag. Det är Sten Andersson och socialdemokraterna som har ändrat sig. Sten Anderssons beskrivning av det han kallar det borgerliga systemet är på många punkter helt felaktig, och det finns anledning att återkomma till den i den mera ordinarie debatten. Men underskatta nu inte pensionärernas fattningsförmåga. Frågan har här ställts rakt på sak: Blir det full värdesäkring för alla pensionärer, vilket ni lovade under valrörelsen? Det är en rak fråga på vilken man kan svara ja eller nej. Sten Andersson tror att det är vi som har hittat på det här med svek. Han måtte inte ha varit inne i kammaren när jag läste ett utdrag ur ledaren i Metallarbetaren, och därför vill jag gärna upprepa det: ”Och visst rör det sig om ett brutet vallöfte. Olof Palme lovade utan reservationer att pensionärerna skulle få tillbaka sina värdebeständiga pensioner om socialdemokraterna vann valet.”—--- Det ser inte bra ut att Palme ställer ut vallöften som regeringen sedan inte kan infria. Det räcker inte hur många ursäkter han kan ange. Det gör ett opålitligt intryck i alla fall.” Det är inte någon talesman för de borgerliga partierna som har sagt detta, utan det är ledarskribenten i Metallarbetaren.

Fru talman! Sten Anderssons inhopp i debatten har gett mig den smått unika möjligheten att få sista ordet i ett meningsutbyte med ett statsråd. Jag skallinte enligt statsministerns sed missbruka den genom att komma med nya angrepp. Jag vill bara konstatera ett par saker. Det föreligger inte någon överenskommelse med t.ex. Sveriges folkpensionärers riksförbund om den lösning som Sten Andersson här har beskrivit. Framför allt vill jag konstatera att inte heller Sten Andersson förmådde erkänna det som efter denna extratur måste vara uppenbart för alla, nämligen att socialdemokraterna inte håller sitt vallöfte att värdesäkra pensionerna. Fru talman! Riksdagens första allmänpolitiska debatt efter valet och efter socialdemokraternas återkomst till regeringsmakten hölls för ett år sedan. Statsminister Palme och finansminister Feldt beskrev då den stora devalveringen som offensiv och kraftfull. Nu kan naturligtvis en nedskrivning av ett lands valuta aldrig vara något annat än ett tecken på att landets ekonomi är i obalans. Statsministern har också sedan motiverat reduktionen av pensionernas värdesäkring med att devalveringen framtvingades som en försvarsåtgärd för den svenska kronan. Enligt en färsk opinionsmätning är näringslivets förtroende för regeringen i ett absolut bottenläge. Fortfarande finns det dock företrädare för särskilt exportföretagen som anser att devalveringen var bra. Exporten har vuxit, industriproduktionen ökar och lönsamheten har blivit något bättre. Men baksidan av devalveringen är den kraftiga ökning av Sveriges utlandsskuld som nu kan avläsas. På ett år har Sveriges samlade nettoställning mot utlandet försämrats med nästan 60 miljarder kronor. Huvuddelen av skuldökningen har drabbat staten, medan resten faller på företag, banker och kommuner. Devalveringen är den viktigaste men inte den enda orsaken till denna dramatiska försämring. Dollarns uppgång och fortsatt utlandsupplåning för att täcka underskottet i bytesbalansen har också medverkat till att utlandsskulden från halvårsskiftet 1982 till motsvarande tidpunkt 1983 ökat från 90 miljarder till 150 miljarder kronor. Det krävs alltså mycket av extra importintäkter för att väga upp denna urholkning av vår utlandsställning. Det är inte bara räntorna som skall betalas, utan helst skall skuldbeloppet också amorteras ned. Redan har den högre prisstegringen i Sverige jämfört med våra viktigare konkurrentländer medfört att ungefär hälften av den kostnadsfördel som devalveringen innebar har gått förlorad. Fortsätter det i samma takt, är vi tillbaka i utgångsläget redan före nästa val. Det enda som då uppnåtts är en avsevärt förvärrad skuldsituation. Och då kommer det inte att vara möjligt att upprepa det genidrag som den stora devalveringen påståtts vara, eftersom en sådan åtgärd skulle göra en redan alltför stor utlandsskuldbörda alldeles ohanterlig. Vid ungefär samma tid som socialdemokraterna tog över i Sverige tillträdde i Danmark en borgerlig minoritetskoalition under konservativ ledning. Med hänsyn till utlandsskulden uteslöt den från början en devalvering. I stället inleddes en inhemsk åtstramning av det slag som vi moderater i valrörelsen hade förordat för Sveriges del. Trots ett sämre utgångsläge än i Sverige har nu det ekonomiska förfallet i Danmark hejdats. Regeringen har genomdrivit besparingar i statsbudgeten för 1983 på ca 20 miljarder danska kronor. Det beräknade budgetunderskottet blir nästan lika mycket mindre. För nästa år förutses en direkt minskning av underskottets storlek. Under intryck härav har man i stort sett halverat räntan på statsobligationer, som för ett år sedan låg på 23 96. Inflationstakten väntas i år sjunka till drygt 6 96. Den mångåriga nedgången i industrins investeringar har förbytts i uppgång. I stället för att ta itu med de inhemska balansbristerna började regeringen Palme med att förbättra kostnadsläget gentemot utlandet. Den köpte sig därmed tid. Men denna har inte utnyttjats för åtstramningsåtgärder av det slag som den nya danska regeringen förstått vara nödvändiga för en sjuk ekonomi. Tvärtom har den socialdemokratiska regeringen i Sverige av sina vallöften tvingats att skriva ut medicin som bara kan förvärra sjukan. Under sitt första verksamhetsår höjde regeringen statsutgifterna med 40 miljarder kronor, skatterna med 13 miljarder och budgetunderskottet med ca 15 miljarder. Riksgäldskontoret har nu fullt sjå med att låna upp så mycket som krävs för att täcka det stora utgiftsöverskottet. Under den närmaste tiden behöver staten låna i en takt av ca 15 miljarder i månaden. Under september sändes signaler ut från kanslihuset som sade att nu äntligen var det dags att spara. För att förhindra att budgetunderskottet ökar nästa år ansågs det behövas utgiftsnedskärningar på bortåt 10 miljarder och därtill några miljarder i skattehöjningar. Men besparingsarbetet går av allt att döma trögt. Den proposition som var tänkt att ligga på riksdagens bord vid riksmötets öppnande dröjer nu till slutet av månaden. Inom rörelsen går rosornas krig på högvarv. Den besparing som vi här har diskuterat och som alltså regeringen trots sina vallöften avser att utsätta pensionärerna för har utlöst kraftiga reaktioner. Biståndsfolket inom utrikesdepartementet slår larm om finansministerns onda avsikt att nästa år inte höja u-hjälpen. Förslaget om avindexering är inte mycket värt som besparingsåtgärd. En begränsning av olika indexuppräkningar till 4 76 ger ju inte någon utgiftsminskning, så länge inflationen antas stanna vid 4 96. Blir prisstegringen i stället t.ex. 8 20, sparas ändå bara drygt 1 miljard. Apropå finansministerns planer på att höja skatterna är ju många skattereformer så konstruerade att höjningarna medför en uppgång i konsumentprisindex. Även om jag hyser den största respekt för socialdemokratisk uppfinningsrikedom på skatteområdet, tror jag det blir svårt för regeringen att hitta höjningar av planerad omfattning, som inte omedelbart kastar omkull inflationsmålet. I detta sammanhang finns det skäl att påminna om att inkomstskatten nästa år stiger med över 2,5 miljarder kronor, därför att skatteskalans inflationsskydd har beskurits. Det skedde som bekant i skatteuppgörelsen den underbara natten 1981 mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet. Denna skatteskärpning skall läggas till den automatiska höjning på 1,5 miljarder som inträffat redan i år, alltså tillhopa över 4 miljarder. Socialdemokraterna hotar nu med att de skall minska marginalskattelättnaderna, om de inte får överfinansiera skatteomläggningen på detta sätt. Trots att inflationen under den aktuella tidsperioden redan har kunnat avläsas till över 9 96 funderar de på att sänka indexjusteringen från 5,5 till 4 Jo, kanske ännu mer. Genom att fastställa en orealistiskt låg inflationstakt som utgångspunkt för budgetpolitiken skapar regeringen den ytterst obehagliga situationen att staten tjänar både skatteoch utgiftsmässigt på att inflationstakten drivs upp. Regeringens skattepolitik bestäms av allt att döma av LO:s utpressningstaktik inför nästa års lönerörelse. Reaktionen har varit skarp från tjänstemännens organisationer, som också vänder sig mot att regeringen — trots intensiv kritik från snart sagt alla andra samhällsgrupper — helt tycks rätta sig efter LO:s diktat i fondfrågan. Så här skrev nyligen den socialdemokratiske förbundsordföranden i TCO-anslutna Handelstjänstemannaförbundet: ”Man talar om att fonddebatten har blivit politiserad, och visst har den det. Men påfallande ofta den sista tiden har fondanhängarnas och deras motståndares uppfattningar om fondernas innebörd sammanfallit. Om det nu är så att denna minsta gemensamma nämnare mellan anhängare och motståndare är riktig, dvs. att facket på sikt med fondernas hjälp skall ta över makten i näringslivet, blir frågan: När gick man till val med dessa löften? När fick svenska folket ta ställning till denna samhällsförändring som är mer omfattande och för den enskilde mer påtaglig än frågan om utbyggnad av kärnkraften?

Ordvalet ligger helt i linje med de tendenser till Orwellskt nyspråk, som ända från början präglat fonddebatten och som för tankarna till det 1984 då fonderna skall påtvingas det svenska folket. Enligt regeringsförklaringen skall löntagarfonderna skapa trygghet för sysselsättningen, för pensionerna och mot spekulation. Men det stora flertalet löntagare tror inte på denna utlovade trygghet och vill inte ha några fackligt styrda fonder. Löntagarfonderna skapar inga nya jobb — annat än i skatteoch fondbyråkratin. De vinstoch löneskatter som de skall byggas upp med träffar hårdast lönsamma framtidsföretag, som annars hade kunnat växa. Fonderna gör inte pensionen större. Den blir inte tryggare heller. ATP-systemet förutsätter ekonomisk tillväxt. Genom att fondsocialismen minskar effektiviteten i ekonomin, äventyras i stället pensionärernas pengar. Talet om att fonderna motverkar spekulation klingar ovanligt falskt mot bakgrund av föreskriften att de inte skall ta ägaransvar. De skalli stället köpa och sälja aktier på börsen med pengar som de inte själva tjänat ihop, vilket väl om något kan betecknas som transaktionsekonomi. Fru talman! Jag är övertygad om att 4-oktobermanifestationens reaktion mot socialism och fackligt maktanspråk i vår eftervärlds ögon kommer att framstå som en viktig brytpunkt i Sveriges politiska utveckling. Händelsen har väckt stor uppmärksamhet utomlands. Jag vill sluta med att citera vad en ansedd amerikansk tidning skrev på ledarplats: ”Medan herr Palme talade i riksdagen om att göra Sverige till ett folkhem, demonstrerade människor utanför, uppretade av hans vägran att lägga fonderna åt sidan. De visste vad han aldrig har förnekat. Löntagarfonder är socialism. Inom ett årtionde skulle de kontrollera mellan 10 och 20 96 av börsaktierna. — — — Många svenska företag kommer att följa det högteknologiska Datatronics exempel och flytta till USA och andra näringsvänligare miljöer hellre än att stanna kvar och vänta på sådana öppet fientliga övertaganden. Tyvärr är flyttning inte möjlig för de flesta svenskar. Deras enda hopp är en folklig revolt.” Den revolten, fru talman, är på väg. Den kommer att leda fram till en borgerlig valseger 1985 och därefter till fondernas snabba avskaffande. Den kommer att förvandla både den andra regeringen Palme och fondsocialismen till parenteser i Sveriges historia.

Fru talman! Gång efter annan möts vi av beskedet att människor i vårt land är djupt oroade för framtiden. Uppseendeväckande många barn och ungdomar upplever att tillvaron är meningslös. De säger att de saknar tro på framtiden. Det är lätt att förstå det här missmodet. För vad har man för framtid när man inte kan få ett jobb? Tron på det egna människovärdet sviktar självfallet när man känner att man inte behövs någonstans. Kvinnorna som under de senaste sex sju åren fått ett allt stabilare fotfäste på arbetsmarknaden — de blev de facto 200 000 fler — känner nu hur remmarna dras åt allt hårdare kring deras traditionella yrken och hur det blir allt svårare att kunna komma in på för kvinnorna ovanliga arbetsplatser. Ungdomar som inget hellre vill än att göra rätt för sig förvägras rätten till arbete. För oss i centern är därför, som framgått av debatten tidigare här i dag, arbetet med att få bukt med arbetslösheten en av de allra viktigaste uppgifterna. Där går den första försvarslinjen mot social utslagning och psykisk såväl som andlig misär liksom för en restaurering av landets ekonomi. Jag är säker på att många med besvikelse ser på regeringen Palmes första regeringsår och erinrar sig hur det var för drygt ett år sedan, då vi nästan dagligen matades med beskedet från Olof Palme: Vi skall klara jobben. Och på olika håll trodde man naturligtvis att det var deras jobb det var fråga om, och så gick det som det gick med både arbetet och valsegern. Det finns alltså all anledning att nu fråga: Vad är ett socialdemokratiskt vallöfte värt? Ett av svaren som svenska folket har fått är införandet av löntagarfonder, som hämmar investeringsvilja och nytänkande och som kväver den initiativlust, som ger nya jobb. Vi har en mycket hög arbetslöshetssiffra i dag — 177 000. Arbetslösheten skall diskuteras senare, så jag går inte närmre in på detta område. Men jag vill betona, att detta faktiskt rör sig om fördelningspolitik — hur man fördelar jobben, det som ger trygghet och glädje i tillvaron. Det blir också allt tydligare att vi måste betrakta det som en fördelningspolitisk fråga hur vi värderar det arbete som utförs i hemmet eller i föreningslivet utan ersättning. Vilket egenvärde ger vi dessa människor? De olika politiska partiernas uppfattning om värdet av vård av egna barn i hemmet är ju ett exempel på de stora meningsskiljaktigheter som råder i de fördelningspolitiska frågorna. Ett för socialdemokraterna graverande exempel på nedvärdering av hemarbetet är Doris Håviks uttalande att sjukersättningen till hemarbetande är en föråldrad kvarleva som måste tas bort. Från centerns synpunkt är det summan 8 kr. som är föråldrad — inte det förhållandet att ersättning utgår. Tvärtom borde denna summa avsevärt höjas för att den i någon mån skall kunna täcka de behov som uppstår vid sjukdom för hemarbetande. Är detta soicaldemokraternas officiella inställning, måste man fråga sig. Vart har socialdemokraternas traditionella vaktslående om alla människor i vårt land tagit vägen? Är detta bekräftelsen på att enligt modern socialdemo krati en del människor skall stå utanför grundtryggheten? Säkert ställer sig de pensionärer som utträtt ur ATP samma fråga: När skall vi, som centern föreslagit, få pensionstillskott som alla andra utan ATP? En annan för oss i centern mycket viktig fråga är att positivt värdera vården av små barn i hemmet i form av en vårdnadsersättning. Barnen är vår viktigaste tillgång — vår framtid. Att ge dem en trygg start i livet är ett stort ansvar, i första hand för färäldrarna. Men de behöver samhällets stöd för att kunna välja den form som passar varje familj bäst. Vi måste därför ha en vårdnadsersättning som gör det möjligt för en förälder att helt eller delvis vara hemma medan barnen är små. Samtidigt måste barnomsorg i daghem, familjedaghem, öppna förskolor och deltidsförskolor byggas ut. På samma sätt som vi vill ge familjerna valfrihet vill vi också ge kommunerna möjlighet att ordna barnomsorgen på ett flexibelt och obyråkratiskt sätt. Det är med förvåning som vi tog del av socialministerns förslag till nya bidragsbestämmelser som innebär en fortsatt byråkrati - trots allt frihetstal från civilministern. Man undrar om det är företrädare för samma regering som talar. Vad värre är, det innebär att deltidsförskolorna inte kommer att få några statsbidrag, dvs. en nedvärdering av de barn som inte är i daghem utan bara i lekskola. Likaså innebär det en snedfördelning som missgynnar glesbygd och regioner med få arbetstillfällen. Det är tyvärr ett bevis för att socialdemokraterna är kvar i sitt gynnande av de tätbefolkade regionerna och att de fortsätter att missgynna familjedaghem och daghem i föräldrasamverkan. Det ges litet utrymme för till de olika städerna och bygderna anpassade lösningar. Det system som riksdagsmajoriteten före valet antog hade gett större rättvisa och stora möjligheter till anpassning till lokala behov. Vi kommer att framhärda med förslag för en rättvis fördelning som kommer alla barn till godo. Och jag tror att vi kommer att segra till sist. Fördelningspolitik gäller ju också fördelningen mellan regioner och grupper av människor, inte enbart mellan individer. Centerns historia visar på en stark fördelningspolitisk profil. För att ta ett exempel så talade man under 1940-talet om att socialpolitiken behövde nydanas. Bondeförbundet ville ersätta socialvården med en ”brett lagd socialförsäkring” — en reform som skulle vara ”rättvis” och skulle skänka ”trygghet åt var och en som varaktigt eller för längre eller kortare tid blivit ur stånd att försörja sig själv eller dem mot vilka han har försörjningsplikt”. Det är vår ideologi, som lades fast då och fick den här formen. Vi behöver inte ta fram — som har sagts tidigare — några lik ur garderoben, utan detta är den ideologi som vi lever efter i centerpartiet i dag: en grundtrygghet för alla människor, en fördelningspolitik som gäller rättvisa åt alla. Ibland har vi kritiserats för att den ideologin är för dyr, i andra sammanhang för att vi ger för litet åt den enskilde. Ibland undrar man om centerpartiet är det enda parti som på allvar är berett att söka minska de trygghetsklyftor som i dag existerar — de är mycket stora. Vi kunde under regeringstiden med olika metoder minska dessa klyftor och förbättra för dem som hade det sämst ställt, men det innebar uppoffringar för dem som hade det bäst ställt. Sedan kan den nuvarande socialministern säga vad han vill i den här frågan — detta är ett faktum. Något annat som jag skulle vilja understryka är detta: Den offentliga sektorn är stor och växande. Och det är självfallet ett bekymmer för finansministern, som sitter här, att få debet och kredit att gå ihop när de olika departementen helt naturligt har sina krav på att få som de tycker viktiga frågor lösta. Vi i centern menar att vi skall ha en stark offentlig sektor. Medborgarna har tillsammans ett solidariskt ansvar för varandra. Men samhället får inte förkväva mångfalden och enskilda initiativ. Ökningstakten i de offentliga utgifterna är hög och budgetunderskottet alltför högt. Vi vet att vår utlandsskuld är oerhört stor. Då måste vi spara — men vi måste spara rättvist. I decennier har vi ägnat oss åt att fördela en tillväxt — vi hade ett överflöd. I dag måste vi på ett helt annat sätt gripa oss an problemen. Under regeringarna Fälldin utvecklades en politik för hur sådana situationer skulle mötas. Det gäller att förena fullt samhällsekonomiskt ansvar med en intensiv omsorg om de grupper som har det svårast att värja sig mot nya påfrestningar. Tiden medger inte att jag tar fram så många exempel på detta. Men jag kan nämna några. När vi höjde patientavgifterna infördes samtidigt ett högkostnadsskydd. När de i dag så ofta omtalade indexberäkningarna för pensionerna ändrades, ökades samtidigt pensionstillskotten, till förmån för de sämst ställda pensionärerna och de handikappade. Vi höjde procentsatsen vad gäller handikappersättningen för att därmed komma de här grupperna till mötes. Det är inte så som Sten Andersson sade här tidigare — nu bar han lämnat kammaren, vilket är olyckligt — att centern attackerar vårt välfärdssystem. Det är ett befängt påstående. Hela vår historia visar att vi har slagit vakt om människorna i samhället, de som behöver vårt stöd. Men det som uppenbarligen skiljer oss i dag från socialdemokraterna är att vi faktiskt vågar skära när det gäller de högsta ersättningarna för att få någonting att ge dem som är sämst ställda. Det är en positiv fördelningspolitik — att ha mod att ta ansvar i en svår tid. Det är vår förhoppning att den filosofi som vi utvecklade under den här tiden får fortsätta under den socialdemokratiska regeringen. Men vi visste ju redan när ni befann er i oppositionsställning att ni band er vid sådana löften att det var näst intill omöjligt att fortsätta den planerade ekonomiska politiken. Jag misstänker emellertid att finansministern önskade att man hade agerat annorlunda och inte skapat sådana problem som ni har i dag. Jag skulle med exempel från olika tidningar kunna visa hur man värderar våra insatser. Trots socialministerns uttalande tidigare i dag skall jag nämna vad HCK skrev i ett av de senaste tidskriftsnumren. De som deltagit i förhandlingarna sade att de inte ville vara några brickori det politiska spelet — ett besked så gott som något om att man inte i alla avseenden tycks ha deras stöd. I fråga om fördelningspolitik gäller det naturligtvis också att fördela våra tillgångar globalt. Varje dag dör omkring 40 000 barn av undernäring och sjukdom. De överlevande får ofta livsvariga skador. Tusentals barn far illa i flyktingläger och där krig går fram. Många miljoner, både kvinnor och män, lever i misär och drar sig med möda fram från dag till dag. Jag vill upprepa vad som har sagts tidigare här i dag. Olof Palme sade ju i Rom att ord föder inga svältande. Jag hoppas att han också kommer ihåg detta när han kommit hem. Vi blir ju förskräckta när vi ser hur man i framtiden tycks vilja hantera biståndspolitiken: man går ifrån våra biståndsmål. Vad Olof Palme sade i Rom förpliktar när det gäller biståndsområdet liksom också beträffande jordbrukspolitikens område. Risken är stor att man genom det här agerandet också undergräver tilltron till vårt engagemang för fred och nedrustning, ett arbete där vi har ett stort ansvar med hänsyn till den aktiva strävan som fredsrörelsen manifesterar. Det är viktigt, därför att sambandet mellan en rättvis fördelning av världens samlade tillgångar och möjligheten till fred och frihet är så uppenbar. Fru talman! När det blåser upp orosmoln i världen är det angeläget att den nordiska länderfamiljen håller samman. Att det nordiska samarbetet bärs upp av ett brett folkligt stöd ger den opinionsundersökning som Nordiska rådet nyligen genomförde bevis för. Särskilt när det gäller tre områden — bevarandet av miljön, försörjningen på energiområdet och sammanhållningen i internationella samarbetsorgan — uttalades önskemål om intensifierad nordisk samverkan. Med det här stödet från opinionen i ryggen är det också vår skyldighet som politiker och som medlemmar av Nordiska rådet och ministerrådet att verkligen ägna de här frågorna den tid som krävs. Det förekommer ibland kritik. Senast hävdade Pehr Gyllenhammar vid en intervju i Svenska Dagbladet att det nordiska samarbetet nått ett lågvattenmärke. Jag tycker att detta är en stor överdrift. Arbetet fortskrider metodiskt, ibland långsamt, men det sker ändå ett stort och viktigt arbete. Vi håller just på med att utreda hur vi i framtiden skall kunna arbeta bättre. Snart kommer det också att läggas fram ett förslag om effektivare samarbetsformer. Jag tror att detta kommer att bli av stor betydelse för det nordiska samarbetet i framtiden. Jag blev glad när jag läste regeringsdeklarationen, eftersom det står att regeringen Palme tänker vidareutveckla det initiativ som regeringen Fälldin på sin tid tog till ”avkrångling” av den nordiska samhandeln under rubriken Norden som hemmamarknad. För de små och medelstora företagen är det av stor vikt att gränsrestriktionerna minskar. Rörligheten för varor är viktig. Inte minst betydelsefullt är att liberaliseringen av kapitalrörelserna i Norden får fortgå. Ett steg i den riktningen är väl planerna på en friare norsk-svensk aktiehandel, som det på sistone talats rätt mycket om. Att det svensk-norska samarbetet vidareutvecklas ser vi, som satt med i regeringen då energioch energiavtal mellan dessa båda länder undertecknades i mars, naturligtvis med tillfredsställelse. Att slå vakt om den fria arbetsmarknaden, passfriheten och rätten till bibehållande av sociala förmåner vid flyttningar inom Norden är alltid en lika angelägen uppgift. Vi får ta itu med frågan om det nordiska medborgarskapet och andra viktiga frågor. Det är betydelsefullt för säkerheten i Norden att vi fortsätter med ett intimt samarbete.

Fru talman! I den allmänpolitiska debatten för ett år sedan — efter valet och regeringsskiftet — gav den då nytillträdde finansministern Kjell-Olof Feldt en karakteristik av de då gångna borgerliga årens politik. Jag ser att finansministern inte är här, men jag hoppas att han kommer ihåg vad han sade för ett år sedan. Annars har han möjlighet att läsa det i protokollet. Han sade på följande sätt, i en karakteristik av de borgerliga åren: ”arbetslösheten skulle också drivas upp så att löntagarna blev mjuka i sina krav. Det skulle — så var strategin — pressa ned reallönerna och öka lönsamheten och med större vinster skulle investeringarna börja öka igen och därmed processen ta fart. —--- Det här förvärrades av att åstramningspolitiken också misslyckades med att hålla budgetunderskottet under kontroll”. Så långt citatet av Kjell-Olof Feldt. Det är en sammanfattande bild av den kritik som socialdemokraterna riktade mot de tidigare borgerliga regeringarnas ekonomiska politik. Huvudpunkterna i denna kritik var alltså: stigande arbetslöshet, sänkta reallöner, otillfredsställande investeringar och oförmåga att hålla budgetunderskottet under kontroll. På dessa avgörande punkter skulle, menade Kjell-Olof Feldt, en socialdemokratisk regering medföra avgörande förändringar i positiv riktning. Låt oss nu se vad ett år av socialdemokratisk politik har inneburit. Arbetslösheten fortsätter att öka kraftigt. I augusti i år uppgick antalet arbetslösa till 180 000. Under hela 1983 har arbetslösheten legat på en högre nivå än under 1982. Vilken jämförelsetidpunkt man än väljer kan man konstatera att arbetslösheten under den socialdemokratiska regeringen varit högre än under de tidigare icke socialistiska regeringarna. Den successiva återhämtningen av svensk ekonomi, framför allt kännetecknad av en stark ökning av exporten, har således icke medfört någon minskning av arbetslösheten. Reallönerna har fortsatt att sjunka sedan den socialdemokratiska regeringen tog över för ett år sedan. Detta har i sin tur medfört en minskning av den privata konsumtionen, som för första halvåret i år uppgick till 3 26 och som satt sina spår i en minskad omsättning i detaljhandeln med minst 2 20 räknat i volym. Detta sammanhänger självfallet nära med prisutvecklingen, och här kan konstateras att den socialdemokratiska politiken definitivt fört upp Sverige i den övre hälften av länder när det gäller inflationstakten. Under de sista månaderna av den tidigare regeringen sjönk inflationen under genomsnittet för industriländerna i Västeuropa, medan vi alltsedan regeringsskiftet har haft en inflationstakt som har legat högre än inflationstakten i allmänhet inom OECD-området. Några tecken på en minskad prisstegringstakt i Sverige föreligger inte. I augusti steg konsumentpriserna med en halv procent, och det var sjätte månaden i följd som ökningen från föregående månad låg högre än ett år tidigare. Det är nu sannolikt att inflationen för hela 1983 kommer att stanna på över 9 26, vilket är väsentligt högre än i flertalet andra industriländer i Europa. Det är egentligen bara i ett av dessa länder som man har en klart högre inflationstakt än Sverige, och det är inte oväntat i det socialistiskt styrda Frankrike. Och de senaste månaderna har inflationsgapet mellan OECD och Sverige ökat. Detta konstaterande bidrar självfallet till att undergräva trovärdigheten i regeringens inflationsprognos för 1984 om 4 96. Det finns nu all anledning att på nytt varna för att inflationstakten återigen skall stiga, och stiga över det i samband med skattereformen magiska talet 5,5 96. Inte heller investeringssituationen är ljus. Sanningen är att industriinvesteringarna sedan regeringsskiftet har sjunkit. I år beräknas investeringarna ligga 5 70 under 1982 års redan mycket låga investeringsnivå. Den senast tillgängliga investeringsenkäten tyder på en fortsatt minskning av investeringarna under 1984, även om man här kanske kan hysa förhoppningen att vi under 1984 i vart fall skall kunna nå upp till 1981 års i sig otillfredsställande nivå. Det är bara på ett område som man kan redovisa en positiv trend sedan regeringsskiftet för ett år sedan. Det gäller utrikeshandeln, som första året resulterade i ett kraftigt överskott — större än vad man förutsåg i budgetpropositionen i januari. Det finns dock anledning att varna för att en del av den här glädjande positiva förändringen av handelsbalansen är av säsongsmässig karaktär. Under augusti i år redovisades ett betydande underskott i handelsbalansen, på ca tre och en halv miljard kronor, vilket bara är obetydligt bättre än föregående år. Man skall då hålla i minnet att augusti månad alltid är en minusmånad i utrikeshandeln. Men självfallet finns det anledning att räkna med att de genomförda devalveringarna skall ge en positiv effekt på utrikeshandeln även under andra halvåret i år och att bilden framför allt skall bli mycket mer positiv än under det sista kvartalet förra året, då ju devalveringens kortsiktiga effekter på ”terms of trade” fick ett omedelbart genomslag i ett underskott i handelsbalansen. Så till den sista punkt som Kjell-Olof Feldt nämnde i sitt anförande i allmänpolitiska debatten för ett år sedan, nämligen utvecklingen av budgetunderskottet och statsskulden. Här är det nu enkelt att konstatera att den socialdemokratiska politiken har medfört en fortsatt ökning av såväl budgetunderskottet som statsskulden och att budgetunderskott och statsskuld vuxit i snabbare takt än under de gångna åren. Räknat på en tolvmånadersperiod från augusti förra året till augusti i år steg statsskulden med 86 miljarder kronor, varav 36 miljarder gällde utlandsskulden. Och budgetunderskottet kan under det just avslutade budgetåret beräknas ha uppgått till närmare 90 miljarder kronor. Fru talman! Den statistik som vi nu har framför oss över ett års socialdemokratiskt ekonomisk-politiskt fögderi är inte uppmuntrande. Regeringen har förvisso inga skäl att slå sig för bröstet. Tvärtom — på just de punkter där socialdemokraterna kritiserade de tidigare regeringarna på den ekonomiska politikens område har utvecklingen varit påtagligt negativ. Arbetslösheten har fortsatt att stiga, reallönerna har sjunkit, industriinvesteringarna har inte skjutit fart och budgetunderskott och statsskuld är alltjämt förfärande höga. Denna negativa utveckling har ägt rum trots att den ekonomiska utvecklingen i omvärlden delvis har gynnat Sverige och medfört en ökad efterfrågan på svenska produkter. Mot denna bakgrund måste man ställa sig frågan: Vilka trendbrott har egentligen ägt rum i svensk ekonomi sedan oktober 1982? Vilka resultat kan Kjell-Olof Feldt egentligen i dag redovisa? Fru talman! Socialdemokratin gick för drygt ett år sedan till val med en serie av löften. Det var först och främst de s.k. fyra vallöftena, som efter valet visade sig vara de löften som man avsåg att hålla. Det var i övrigt en mycket lång serie av vidlyftiga utfästelser om ökade insatser på olika områden. Trots att bara en liten del av dessa vallöften har förverkligats i regeringsställning har alltså effekten på budgetunderskottet blivit betydande. Det faktum att regeringen upphävde vissa viktiga besparingar som beslutats av riksdagen på våren 1982 medförde en betydande ökning av budgetunderskottet. Ett antal industripolitiska satsningar under föregående budgetår ledde likaledes till en betydande ökning av budgetunderskottet. Många andra vallöften har över huvud taget inte aktualiserats sedan socialdemokraterna kom till makten. Det gäller t.ex. löften om kraftigt ökat byggande av vägar, broar och bostäder. Och barnfamiljer och pensionärer står i dag undrande inför de många olika turer om pensioner och barnstöd som spelats upp på den politiska scenen. Slutsatsen är given — den har också dragits tidigare här i debatten: Den lättsinniga löftespolitiken tålde helt enkelt inte konfrontationen med den krassa ekonomiska verkligheten. Den havererade löftespolitiken har emellertid också sin betydelse ur principiellt demokratisk synvinkel. I en demokrati som Sverige får människorna vart tredje år utöva inflytande genom att välja mellan olika politiska partier. Dessa partier tillhandahåller åsiktspaket som människorna kan värdera. Om denna demokratiska process skall fungera krävs självfallet att de åsiktspaket som partierna erbjuder väljarna under valrörelsen också är de som man förverkligar om man får väljarnas stöd. Attistor skala och planerat svika sina vallöften medför helt enkelt att den demokratiska processen sätts ur spel. Det är från denna utgångspunkt man bör granska den diskussion om värdebeständigheten av pensionerna som vi här har lyssnat till. Det är uppenbart att socialdemokraterna nu avser att urholka värdebeständigheten i pensionerna långt mer än vad som blivit följden av vårt förslag, som utsattes för ett så våldsamt bombardemang under valrörelsen 1982. Jag reagerade kraftigt mot ett uttalande av socialminister Sten Andersson tidigare i dag, när han påstod att det förslag som mittenregeringen presenterade våren 1982 skulle leda till att pensionsnivån sänktes från 65 till 45 90. Det, fru talman, är en ren osanning. Under hänvisning till devalveringens prishöjande effekt har regeringen nu föreslagit pensionärsorganisationerna att räkna av 4 96 på den prisstegring som ägt rum i år och som skulle föranleda motsvarande procentuella höjning av pensionerna under nästa år. Till råga på allt har man försökt få pensionärsorganisationernas godkännande av att dennas.k. devalveringsreduktion av pensionerna också skall gälla efter 1984. Det är förståeligt att det här förslaget blev väl magstarkt också för PRO. Och inte lär väl pensionärerna ha blivit lugnare av vad Sten Andersson sade för en stund sedan i debatten. Det är, fru talman, egentligen bara på en punkt som socialdemokraterna har en oförändrad linje sedan före valet, och det är i fråga om införandet av kollektiva löntagarfonder. Socialdemokraterna vet egentligen bara en enda sak om de kollektiva löntagarfonderna, och det är att de skall införas i Sverige fr.o.m. nästa år. De vet inte vad fonderna skall vara bra för — motiven har växlat lika fort som höstlöven nu singlar till marken. Först var det näringslivets kapitalförsörjning som skulle lösas genom fonderna. Men nu har det visat sig att det problemet har löst sig ändå, framför allt genom skattesparandet och den därmed livliga utvecklingen på börsen. Det dagsaktuella problemet är ju inte brist på kapital. Sedan var det stabiliseringspolitiken och den solidariska lönepolitiken som skulle stödjas genom fondsystemet. Men både LO:s och löntagarfondsutredningens utredning visar att lönerna inte stiger mindre därför att pengar samlas i kollektiva fonder. Så var det den ekonomiska demokratin som skulle införas genom fonderna. Men inte får den enskilde löntagaren större inflytande på sin arbetsplats genom att 25 fackliga ombudsmän sitter i styrelserna för några löntagarfonder. Det senaste argumentet är att de kollektiva fonderna skall stödja pensionssystemet. Men pensionsutbetalningarna beror inte på vilka kollektiva fonder som finns utan på landets produktionsförmåga och på viljan att hålla avgivna löften. Socialdemokraterna kan faktiskt — efter tio års utredande — i dag inte ge besked om de tycker att fonderna är små och oskyldiga eller om de är en patentmedicin som kan uträtta storverk. I TV-programmet Pejling för en tid sedan menade Kjell-Olof Feldt att det var löjligt av näringslivet och de borgerliga att oroa sig över fondernas inverkan på ekonomin. De skulle minsann inte medföra några stora förändringar någonstans, utan de var bara ett smärre inslag i krispolitiken. När man hör LO-företrädare, t.ex. Stig Malm, låter det emellertid annorlunda. Då är de kollektiva fonderna ett stort och viktigt steg. Ingenting tycks nu hindra socialdemokraterna från att trumfa igenom förslaget om löntagarfonder med kommunisternas hjälp. Det är i själva verket anmärkningsvärt och för Sveriges vidkommande ganska unikt att man på detta sätt hastar igenom ett förslag som är så dåligt förankrat hos medborgarna. Stora delar av de fackliga organisationerna, hela näringslivet, den samlade borgerliga oppositionen och en stor folkmajoritet är inte bara likgiltiga för förslaget — de är också aktiva motståndare till det. Och detta förslag kommer från en regering som har talat om ”den utsträckta handen”,

Fru talman! Om den nuvarande utvecklingen i vårt land fortsätter, finns det stor risk för att det gamla överhetssamhället kommer tillbaka, det samhälle som helt byggde på de rikas och välbesuttnas intressen och där de som inte lyckats slå sig fram skulle stå med mössan i hand och bocka. Det är ett samhälle där alla medborgare inte har rätt till fri undervisning, fri sjukvård och en ordentlig pension, utan tvingas vara beroende av framgång eller nederlag i konkurrenskampen och av privat välgörenhet. Det är det samhälle som högerkrafterna med Svenska arbetsgivareföreningen och moderaterna i spetsen kämpar för. Om den nuvarande utvecklingen i vårt land fortsätter, finns det stor risk för att friheten inskränks för majoriteten av Sveriges innevånare. Om högerkrafterna lyckas i sina ansträngningar att, som det heter, privatisera skolor, sjukvård, ja allt som nu sköts i offentlig regi utom kyrkan, polisen och försvaret, då betyder det minskad frihet för lönarbetare och bönder. Men friheten ökar för kapitalet, för de stora egendomsägarna, för höginkomsttagarna som har råd att använda privatskolor och privatsjukhus. Visst finns det brister i det samhälle som brukat kallas välfärdsstat. Men de största bristerna beror ju inte på att storkapitalet har för litet att säga till om, utan tvärtom på att storfinans och monopol har för mycket makt. En sådan grundläggande rättighet som rätten till ett meningsfullt arbete för alla är därför inte förverkligad. Det finns emellertid också brister som sammanhänger med att statsapparaten i den historiska utvecklingen blivit den form genom vilken den sociala solidariteten skulle genomföras. Stat och kommun är de gemensamma organen för att garantera undervisning, sjukvård, socialvård osv. Men statsapparaten var ursprungligen och är fortfarande till sin kärna en våldsmakt för att säkra det ekonomiska systemets fortbestånd och de härskande klassernas herravälde. Den borgerliga staten har utvecklat en byråkratisk organisation som svällt alltmera. Stat och samhälle är inte samma sak. Och det är inte arbetarrörelsen som skapat den nuvarande statsapparaten. Socialister och kommunister beskylls ju ofta för att ha inställningen att staten skall bestämma allt. Delvis har de sig själva att skylla. De har länge försummat att framhålla den ursprungliga socialistiska tankegången att staten under utvecklingens gång skall dö bort, försvinna och ersättas med en förvaltning av ting och ledning av produktionsprocessen. Arbetarrörelsen har i stället accepterat den borgerliga staten och försökt att bygga ut den. Arbetarrörelsen har försummat att utveckla nya former för en solidarisk samverkan mellan människorna. Kooperationen var emellertid en sådan 119 ansats. Folkrörelsernas verksamhet över huvud taget är en annan. Självverksamhet och självstyre i solidarisk samverkan mellan människorna måste vara arbetarrörelsens svar till högerkrafternas agitation för det kapitalistiska klassamhället. Men om detta är riktigt, måste det få konsekvenser också i den aktuella politiken. Demokratin måste utvidgas och befästas genom att arbetare och tjänstemän erövrar ett avgörande inflytande över sina arbetsplatser. Jämlikheten måste ställas som det centrala målet i fördelningspolitiken. Vi måste framför allt satsa på olika former för samverkan mellan människorna i kampen för att utrota arbetslösheten. De boende i olika kvarter och stadsdelar måste tillkämpa sig bestämmanderätt när det gäller gemensamma angelägenheter. Den ekonomiska politiken kan inte få utformas så att den tillfredsställer storfinansens intressen. I den agitation som bedrivs från Svenska arbetsgivareföreningen och närstående kretsar har man påstått, att bara kapitalets vinster ökar så ökar också investeringarna och förbättras sysselsättningen. Den socialdemokratiska regeringen har hakat på denna tankegång. Nu stiger vinsterna kraftigt inom näringslivet. Så gott som alla börsföretag räknar med vinstökningar på 50-100 26 mellan 1982 och 1983. Det sammanlagda driftöverskottet inom näringslivet beräknas i år öka från 49 till 65 miljarder kronor. Men trots denna kraftiga vinstökning fortsätter industrins investeringar att sjunka. Det visar hur eländig den borgerliga teorin om att ökade vinster garanterar ökade investeringar är. I krisens spår frodas de falska ekonomiska teorierna som ogräs. Nu nöjer man sig inte längre med att beskriva skenet och förklara att oljeprisstegringarna, de höga lönerna och den offentliga sektorns tillväxt orsakat den kapitalistiska krisen. Nu kräver av arbetsköparna anställda ekonomer direkt att ännu flera skall kastas ut i arbetslöshet för att krisen skall kunna övervinnas. Nu säger en socialdemokratisk ekonom att moderaterna haft rätt i sin ekonomiska politik. Nu framträder riksbankschefen och förklarar att kapitalisterna måste bli tuffare i sitt motstånd mot lönekrav. Och detta i ett läge då reallönerna redan sänkts med mellan 10 och 15 96. Allt detta är uttryck för klasskampens skärpning och för den reaktionära ideologiska vågen. Den senares styrka kan beklagas, men samtidigt är det bra att reaktionärerna framträder och avslöjar sig. Ingen låter sedan lura sig av de borgerliga ekonomernas förmenta objektivitet. Marxismen ställer sig uttryckligen på de utsugna klassernas sida. Men just därför kan den inte nöja sig med skenet, utan måste söka utforska de verkliga och inre sammanhangen. Enligt den marxistiska teorin är det kapitalistiska produktionssättet självt orsak till de ekonomiska kriserna. Kriserna ses som nödvändiga led i kapitalismens utvecklingsmekanism. Kapitalismen kan inte utvecklas utan ekonomiska kriser. Det är inte möjligt att avskaffa konjunkturrörelserna och de ekonomiska kriserna så länge kapitalismen består. Först under socialism och planekonomi är detta möjligt. Men denna ståndpunkt får naturligtvis inte leda till att arbetslöshet accepteras eller att man försummar att göra allt som är möjligt för att reducera den och dess verkningar. Arbetslösheten måste bekämpas nu. Detta var också en ståndpunkt som vann gehör t.o.m. i vissa borgerliga kretsar på 1930-talet, under den stora ekonomiska krisen. Den vanliga rekommendationen när det gällde att komma ur en ekonomisk kris var tidigare framför allt sänkta löner. På det sättet hoppades man att profitkvoten skulle stiga och nya investeringar bli intressanta. Receptet hade emellertid inte avsedd verkan under 1930-talets långt utdragna kris, som gick över i depression. Då kom de nya teorier som är förknippade med engelsmannen Keynes och den svenska Stockholmsskolan av nationalekonomer. En huvudtanke var att staten borde stimulera efterfrågan och på den vägen söka få fart på ekonomin. Full sysselsättning ställdes nu upp som ett mål. Under de första årtiondena efter det andra världskriget fanns stora illusioner om att full sysselsättning skulle kunna skapas inom det kapitalistiska produktionssättets ram. Målet ”full sysselsättning” fick inte ifrågasättas. Alla ville, i varje fall i princip, bekämpa arbetslösheten. På denna punkt har det nu skett en viktig förändring. Samtidigt som arbetslösheten är större än någonsin sedan 1930-talet, höjs öppet röster för att den skall göras ännu större. Det är arbetsköparna, deras organisationer och deras ekonomer som framträder med detta krav. Tanken är att en ännu högre arbetslöshet ännu bättre skall bidra till att hålla lönerna nere och profiterna uppe. På Arbetsgivareföreningen vet man att fackföreningarnas styrkepositioner försvagas vid massarbetslöshet. I samhällsdebatten kan man alltså inte längre utgå ifrån att alla parter vill förbättra sysselsättningen och att tvisten bara gäller de olika metoder som bör komma till användning. Kravet på ökad arbetslöshet läggs till programmen för en nedskärning av reallöner och av offentlig verksamhet. I agitationen inriktar sig dessa klassintressen på de s.k. underskotten — i bytesbalans och i statsbudget — och anser det väsentliga vara att bota dessa. Att det betyder ökad arbetslöshet ser de som en fördel. Lönarbetarnas intressen är emellertid helt andra. De uttrycks i de krav som säger att efterfrågan i stället bör ökas i samhället, varigenom sysselsättning och produktion kan öka och underskotten därigenom så småningom avvecklas. En förbättring av reallönerna innebär enligt denna uppfattning att också sysselsättningen förbättras. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar bestämt att en politik av nedskärning av reallönerna, av de sociala bidragen och av den offentliga sektorn inte kan leda till ökad sysselsättning. Den minskar ju efterfrågan ytterligare och ökar arbetslösheten. Den motsatta politiken, alltså att förbättra reallönerna, förbättra de sociala bidragen, öka efterfrågan och bygga ut den offentliga sektorn måste vara den riktiga. Det är också den enda möjliga och framkomliga vägen att långsiktigt minska de s.k. underskotten. Men att bara föra en allmän politik som ökar efterfrågan ger inte avsett resultat. Det beror på monopolens starka ställning, på de starka inflationstendenserna osv. — kort sagt på förändringar i kapitalismen. Där måste man också observera den stora kapitalexporten och industriutflyttningen från Nr 9 Sverige till utlandet, de starka långsiktiga nedgångstendenserna inom den Onsdagen den kapitalistiska ekonomin m.m. Enligt vår åsikt måste man ställa upp 19 oktober 1983 bestämda och konkreta målsättningar för politiken, t.ex. så här: Bygg under de närmaste tre åren ut den offentliga sektorn med sammanlagt 100 000 nya Allmänpolitisk arbeten — 35 000 om året — inom barnomsorg, sjukoch hälsovård, debatt åldringsvård, kollektiva kommunikationer, miljövård och kultur. Börja samtidigt ett industrialiseringsprogram som på tio år skapar 100 000 nya arbeten brutto inom den svenska industrin och servicesektorn. Vidtag de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå dessa mål. Om de privatägda företagen inte kan fylla målen — vilket de uppenbarligen inte kan — måste samhällsägda och löntagarägda företag stå för den nödvändiga förnyelsen. Kostnaden för ett sådant program är inte stor, relativt sett, men effekterna kan bli mycket stora. Genom kamp för demokratisering av stat och kommun liksom av företagen blir utbyggnaden samtidigt ett steg i riktning mot ett annat samhällssystem, i riktning mot socialism. Det här är ett annat sätt än det vanliga att formulera målsättningen för ett anti-krisprogram. Men vi anser att det är ett fruktbart sätt. Det ställer nämligen upp mål som en majoritet av medborgarna anser viktiga att uppnå. Naturligtvis måste programmet för flera arbeten kompletteras med en rad andra åtgärder — förkortning av arbetsdagen, en demokratisk och progressiv fördelningspolitik, stopp för industriutflyttningen och kapitalflykten, demokratiska rättigheter för de anställda i företagen, verklig likställdhet mellan kvinnor och män, en rikare fritid och kultur åt alla. Ett återvändande till den modell som byggde på samarbete mellan socialdemokratin i regeringsställning och storfinansen kan inte lösa de aktuella problemen. Lösningen är i stället en radikal politik som ger uttryck för arbetarklassens kamp mot storfinansen och som har sin bas i folkrörelsernas organisationer.

Fru talman! Den ekonomiska politik som förts sedan regeringsskiftet i oktober i fjol har i de flesta avseenden varit tämligen framgångsrik. Efter ett år är det nu möjligt att hävda att den lett till en vändpunkt i den svenska industrins långa period av tillbakagång. Ökad produktion och bättre sysselsättning, minskat underskott i utrikeshandeln är tecken på detta. Men socialdemokratins ekonomiska politik förtjänar inte bara att uppmärksammas för sina praktiska resultat. Den bör också sättas in i ett ideologiskt perspektiv och ses som ett uttryck för hur vi vill förena en öppen, decentraliserad marknadsekonomi med rättvisa och frihet för alla medborgare. Utgångsläget för ett år sedan var följande: De borgerliga regeringarna hade i sina försök att lösa den industriella krisen hamnat i en alltmer långtgående statlig inblandning i det ekonomiska livet. Det skedde förvisso inte utifrån någon genomtänkt plan. Men trots, eller snarare tack vare planlösheten blev ingreppen djupgående, och de fick påtagliga konsekvenser 122 i form av industriell koncentration och statlig styrning. De stora statliga företagsenheter som byggdes upp kunde ändå i flertalet fall motiveras med = Nr9 ; att någon annan lösning inte stod till buds, eftersom det privata kapitalet Onsdagen den övergav både företag och anställda. Värre var det rikliga flödet av subventio = 19 oktober 1983 ner, stöd och allehanda mer eller mindre fiffigt konstruerade lån till industrin. Det gjorde företagen beroende av staten, samtidigt som viljan och Allmänpolitisk förmågan till självsanering och egna initiativ avtog. debatt Samtidigt som marknadsekonomin av dessa skäl försvagades sysslade näringslivet med sin egen självdestruktion. Det skedde genom en tidigare oanad koncentration av ägande, makt och tillgångar. Det var delvis en följd av industrikrisen, som drev fram nedläggningar, hopslagning och uppköp av företag. Men än större roll spelade framväxten av penningoch transaktionsekonomin. De nya penningmatadorerna och de nya investmentbolagen, fastighetsbolagen osv. satte i gång en svindlande karusell, där företag flyttas som schackpjäser mellan olika ägare och enorma förmögenheter skapas inte genom produktiva insatser utan genom hantering av pengar. Detta schackrande med företag och tillgångar har inte bara inneburit maktmissbruk och tilltagande orättvisor. Det har också försvagat viljan till produktivt arbete. Det långa, tålmodiga slitet att utveckla produkter och företag, att skapa något, ter sig föga lönsamt och meningsfullt när men bevisligen kan bli mångmiljonär på några få år genom ett antal smarta klipp. Det märkligaste som har hänt i svensk politik på länge är de borgerliga partiernas och näringslivets reaktion inför denna utveckling. De borgerliga regeringarna gjorde inget allvarligt menat försök att ändra inriktningen av sin politik, att hålla emot koncentrationsprocessen och de destruktiva krafterna i marknadssystemet. Och näringslivet självt visade ingen vilja till självsanering. Men uppenbarligen insåg man behovet av att gå till något slags attack, att hitta en syndabock för allt som hade gått snett. Det man då angriper är, paradoxalt nog, alla inslag som finns i vårt samhälle av kollektiva insatser, av människors samarbete för gemensamma mål. Den offentliga sektorn utmålas som befolkad av en samling onyttiga, frihetsförkvävande byråkrater. Fackföreningsrörelsen beskrivs som en maktapparat, uppbyggd till nytta enbart för ett gäng pampar. I samma fördömdelsens garn har praktiskt taget alla folkrörelser hamnat, från De Handikappades riksförbund till ABF. Enligt den borgerliga förkunnelsen är det alltså dessa institutioner och organisationer som hotar friheten, förstör marknadsekonomin och driver bort kapitalet från de produktiva investeringarna. Och om bara den offentliga sektorn kan trängas tillbaka, fackföreningarna bekämpas och folkrörelserna försvagas, då kommer näringslivet att blomstra, kapitalet att användas till att skapa sysselsättning åt alla, konsumenterna att få en oanad frihet, osv. Kan man dessutom få varje löntagare att köpa några aktier, så försvinner maktkoncentrationen i ett huj, och penningmatadorernas klipp blir allmänt accepterade. Alla blir vi ju då aktiespekulanter, alla har vi ju chansen att bli en Anders Wall eller en Erik Penser — dock inte en Jan Stenbeck, för här gäller det att ärva rätt fader. Det är möjligt att den här reaktionen är något mer än en avledningsmanö 123 ver för att dölja de egna misslyckandena. Men om man verkligen tror att den öppna, decentraliserade marknadsekonomin kan räddas genom att man slår sönder våra folkrörelser och förkväver människors känsla för solidaritet och rättvisa, då har borgerlig politik slagit in på farliga vägar. I alla händelser blev de borgerliga partiernas reaktion på marknadsekonomins kris ödeläggande för deras förmåga att lösa denna kris. Fru talman! Den socialdemokratiska regeringens politik mot krisen följer tre huvudlinjer. Den första är att återge de produktiva krafterna i näringslivet styrka och utvecklingsförmåga. Det skedde genom den kraftiga devalveringen i oktober 1982. Men det sker också genom att vi lagt om näringsoch industripolitiken. Den har vridits bort från de defensiva och dyrbara subventionerna till mera offensiva och framåtsyftande insatser, som stöder det utvecklingsbara men lägger ansvaret för utvecklingen på företagen själva. Den andra huvudlinjen är att driva ner inflationen. Det är avgörande för våra möjligheter att återvinna den fulla sysselsättningen och balansen i vår ekonomi. En framgångsrik antiinflationspolitik blir också ett effektivt slag mot spekulationsoch transaktionsekonomin. Det ger mindre utrymme för fåtalet att bli rika på andras bekostnad och större utrymme för folkets flertal att höja sin levnadsstandard. Den tredje huvudlinjen är att åter låta svensk politik präglas av en rättvis fördelning av välfärd och samhällsinsatser. Kravet på en rättvis fördelningspolitik utgår inte bara från en moralisk övertygelse utan bygger också på förvissningen att krispolitiken endast kan bli framgångsrik om den får stöd från breda folkgrupper. Våra politiska motståndare är skakade inför utsikten att denna ekonomisk-politiska strategi blir framgångsrik. Man vill inte höra talas om att svensk industri just nu genomgår en vitalisering och en uppryckning som den inte har upplevt på länge — att industrin återtar förlorade marknadsandelar, att export och produktion ökar, att krisbranscherna blir allt färre, att rapporterna om försäljningsframgångar och nyinvesteringar duggar allt tätare. De vill antagligen också glömma att de för ett år sedan förutspådde att inflationen i år skulle bli 15 96, medan den i själva verket, trots devalveringen, blir lägre än under den borgerliga regeringsepoken. Dessutom ligger det nu inom räckhåll att nästa år ytterligare pressa ner inflationstakten. På en rad områden, både inom den privata och den offentliga sektorn, börjar planer och beslut inriktas på att den av regeringen målsatta inflationstakten 4 96 skall kunna uppnås nästa år. De borgerliga partierna beskärmar sig högljutt över det stora statliga budgetunderskottet. Men det erbjuder vissa svårigheter att göra budgetunderskottet till en socialdemokratisk uppfinning för de partier som, i olika kombinationer, ökade underskottet från 6 till 80 miljarder mellan 1976 och 1982. Den propagandistiska effekten fördunklas dessutom av att underskottet detta budgetår, för första gången sedan 1976, visar tendenser att minska. Läget blir ur borgerlig synpunkt ännu dystrare om man besinnar att kommunernas ekonomi, utan egentliga skattehöjningar, också håller på att förbättras. Denna verklighet har förnekats av de borgerliga deltagarna i den här debatten. Man påstår ogenerat att budgetunderskottet bara stiger och stiger, när det faktiskt inte ökar längre. Man påstår likaledes att regeringen inte har gjort ett enda dugg för att hålla tillbaka underskottets tillväxt och att vi låtit ett helt år förgå utan att ingripa mot de underskott som skapats av fyra borgerliga regeringar på sex år. Låt mig därför i sanningens intresse påminna om vad vi har gjort. För det första presenterade vi i januari i år en statsbudget för budgetåret 1983 83, dvs. underskottet stannade på 90 miljarder. Det var faktiskt första gången på sju år som en budget lades fram utan att visa en ytterligare uppgång av underskottet. Vi har nu hunnit en bit in i detta budgetår, och allt tyder på att budgetpropositionens prognos inte slår fel åt samma håll som var vanligt under de borgerliga regeringarnas tid utan håller och t.o.m. kan ha överskattat storleken på budgetunderskottet för innevarande budgetår. För det andra har regeringen under sommaren lagt fram förslag om nya system för statsbidragen till kommunerna på väsentliga utgiftsområden, som innebär att den tidigare automatiken i utgiftsökningen brutits utan att stödets effektivitet har försvagats. För det tredje har regeringen forcerat arbetet med utgiftsprövningen inför nästa budgetår, 1984/85, så att riksdagen redan nästa vecka kan föreläggas förslag om både utgiftsnedskärningar och inkomstförstärkningar som förbättrar budgetläget både innevarande och nästa budgetår. Fru talman! Det tog över fyra år innan de borgerliga regeringarna insåg nödvändigheten av att sanera statsfinanserna och att det var farligt och omöjligt att år efter år driva upp utgifterna medan inkomsterna stagnerade. Vi tog itu med den saken från början. Det trumfkort som återstår för oppositionen att spela ut är då arbetslösheten. Vi erkänner utan omsvep att arbetslösheten är hög. Men vi påstår också utan omsvep att med en fortsatt borgerlig politik av det slag som den sista Fälldin-regeringen förde, utan devalvering och med otillräckliga sysselsättningspolitiska insatser, skulle arbetslöshetsköerna ha innehållit åtminstone 50 000 fler människor. Det finns dessutom hopp om att arbetslösheten snart skall börja minska. Sysselsättningen börjar öka, antalet varsel ligger rekordlågt och länsarbetsnämndernas rapporter talar för första gången på länge om att man runt om i landet börjar se en vändning till det bättre på arbetsmarknaden. De borgerliga partierna har alltsedan regeringsskiftet benhårt hamrat mot vår ekonomiska politik och förnekat dess möjligheter. Men slagen har ofta träffat i tomma luften, eftersom verkligheten talar ett annat språk. Och skallet mot den socialdemokratiska politiken har ingen trovärdig klang när det kommer från personer och partier som inte har något annat alternativ att hänvisa till än sina egna tidigare misslyckanden. Fru talman! Jag måste tillstå min förvåning när jag lyssnade till debatten denna förmiddag, där först tre företrädare för den borgerliga oppositionen framträdde och sedan ytterligare tre utan att i en enda mening förklara varuti det borgerliga alternativet till den nuvarande regeringspolitiken består. Jag antar att de borgerliga partistrategerna inser riskerna med denna taktik, nämligen att deras trovärdighet ytterligare kommer att sargas om människor upplever att verkligheten, de praktiska konsekvenserna av socialdemokratins politik, blir en annan än vad våra politiska motståndare oförtrutet hävdar. Detta är just vad som håller på att hända nu. Detta är samtidigt en rimlig förklaring till att man nu slår in på en annan väg i sina angrepp på socialdemokratin. Det är en väg som har utstakats av moderaterna och Svenska arbetsgivareföreningen med centern och folkpartiet som ivriga efterföljare. Den vägen innebär att man utmålar socialdemokratin som ett hot mot både den politiska friheten och den öppna marknadsekonomin. Ett sådant hot blir vi därför att vi tror att den offentliga sektorns insatser är nödvändiga, att fackföreningar och andra folkrörelser är värdefulla inslag i en demokrati och därför att vi tror att solidaritet är lika viktigt som individuell frihet. Dessa socialdemokratins värderingar skall nu, enligt borgerlig uppfattning, ta sig uttryck i att vi släpper loss vår trängtan att slå sönder alla fungerande marknader och ersätta dem med byråkratstyrd centralplanering. Och särskilt förslaget om löntagarfonder avslöjar vår vilda lust att vrida om vår ekonomi i riktning mot mer tvång och mindre frihet. Men om detta nu är sant, borde det då inte avspeglas i den politik vi faktiskt för? Om vi ville reglera och styra näringslivet — varför valde vi då att genom devalveringen satsa på företagens och företagarnas, arbetarnas och tjänstemännens egen förmåga att nå konkurrenskraft och lönsamhet? Och om vi misstror näringslivet så till den grad — varför har vi då upphört med alla former av prisreglering just i ett skede när vi sätter i gång kampen mot inflationen? Och om vi ansåg att marknadskrafterna alltid pekar åt fel håll — varför har vi då inlett en frigörelse av våra kreditmarknader? I själva verket, herr talman, är det ju så att om vi socialdemokrater verkligen hade velat reglera sönder den svenska blandekonomin, då hade vi inte gått den väg vi nu valt och som jag har redovisat — över stärkandet av de produktiva krafterna och över en vitaliserad, konkurrensutsatt sektor. Nej, om vi verkligen hade för avsikt att undergräva blandekonomin, då skulle vi helt enkelt ha fortsatt längs den väg de borgerliga regeringarna stakade ut, och som jag också har redovisat, — med ett planlöst regn av statliga subventioner; med en intill självutplåning gränsande undfallenhet gentemot spekulanter och gråmarknadsjobbare och, sist men inte minst, en avslöjande brist på intresse då det gäller att göra marknadsekonomin socialt dräglig och acceptabel. Jag vill stryka under det sista. Det allvarligaste hotet mot marknadsekonomin är i själva verket det som finns inbyggt i marknadsekonomins eget sätt att fungera, nämligen dess oförmåga att lösa sociala och ekonomiska konflikter. En ekonomi, där fördelningen av välfärd och makt helt styrs av marknaden, har aldrig visat sig kunna tillfredsställa människornas krav på arbete, solidaritet och rättvisa. Erfarenheterna från de senaste åren — både i Sverige och i västvärlden i Övrigt — visar med all önskvärd tydlighet att hotet mot marknadssystemet inte kommer från de krafter som vill anpassa marknadsekonomin så att den fungerar med större hänsyn till sociala och mänskliga värden. Tvärtom: Ett aktivt och oförtrutet reformarbete för att mildra de negativa effekterna av och tygla de destruktiva inslagen i marknadsekonomin är en nödvändig förutsättning för dess överlevnad. En ekonomi som är helt dominerad av otyglade marknadskrafter kan i längden inte förenas med politisk demokrati. Å andra sidan är det också uppenbart att en ekonomi som inte innehåller de grundläggande marknadsekonomiska beståndsdelarna även den är oförenlig med en politisk demokrati av vår typ. Inte minst erfarenheterna från de östeuropeiska planekonomierna utgör talande bevis för detta — och det är också därför den svenska socialdemokratin alltid stått i främsta ledet då det gällt kampen mot diktatur och centraliserad planekonomi. Den socialdemokratiska grundinställningen är således denna: Det är nödvändigt, trots de inneboende konflikterna, att slå vakt om såväl de mänskliga och sociala värdena som de fundamentala marknadsekonomiska funktionerna. Denna sorts ”samlevnad” var också en av de bärande tankarna bakom utvecklingen av den svenska blandekonomin under tidigare årtionden. För att kunna hävda sociala värden i vår typ av samhälle, då är gemensamma, kollektiva insatser nödvändiga. Den offentliga sektorn behövs, just för att skydda marknadsekonomin mot sig själv; den kompletterar marknadslösningarna med de kollektiva insatser som är nödvändiga för att garantera att solidariteten och rättvisan inte sätts på undantag. Följande sanning måste nämligen inskärpas. Det faktum att vårt land har ekonomiska bekymmer är inget skäl att frångå principen om en rättvis fördelning. De borgerliga hävdar att i tider av kris och krisbekämpning måste fördelningspolitiken få stå tillbaka. Den viktigaste uppgiften är, hävdar man, att driva upp tillväxten genom att satsa på ”de välståndsbildande krafterna”. Fördelningen av inkomster och förmögenheter måste då tillåtas bli mer ojämn; de kollektiva lösningarna får finna sig i att stå tillbaka för de privata. Ett sådant synsätt är både orättfärdigt och felaktigt i sak. Tvärtom blir en jämn fördelning av våra resurser speciellt viktig just i kristider. En fördelning av inkomster och förmögenheter som upplevs som orättvis av de breda folkgrupperna blir ett hinder för den uppslutning som är nödvändig för att ta landet ur krisen med bibehållen social sammanhållning och stabilitet. Om man lägger krisens och krisbekämpningens bördor på vissa grupper, medan andra får tillgodogöra sig de positiva resultaten, blir en sådan krispolitik destruktiv för sina egna syften. Det är uppseendeväckande att framför allt moderata samlingspartiet i detta läge lyfter fram demonterandet av välfärdsstaten just som ett centralt inslag i krispolitiken. Man tar ett kliv 50 år tillbaka i historien och pekar ut privat välgörenhet som ett alternativ till den kollektivt finansierade vården och omsorgen. Det är ett rent piskrapp i ansiktet på alla dem som under decennier byggt upp vårt välfärdssamhälle just för att slippa undan den förnedrande osäkerheten i att tvingas förlita sig på andras välvilja och välgörenhet. Det är därför en krislösning som garanterar sociala konflikter och stridigheter och som följaktligen i praktiken är oduglig — också, vill jag hävda, utifrån konservativa utgångspunkter! Rent sakligt är det också svårt att hävda, att en genomgripande privatisering av det slag moderaterna förespråkar skulle medföra bättre eller effektivare service. Det enda alternativ som man brukar framhålla i debatten när det gäller sjukvården är den s.k. City Akuten. Men om den är snabb i sin behandling beror det på att den har möjlighet att avvisa alla de tunga, svårbehandlade fallen och skicka dem till de offentliga klinikerna. Och framför allt: Den finns därför att den till övervägande del är offentligt och kollektivt finansierad! När det gäller jämförelser mellan privat och offentlig sjukvård är slutsatserna alls inte så entydiga som de ofta framställs i högerpropagandan, nämligen att den privata sjukvården alltid skulle vara billigare och effektivare än den offentliga. Jag såg exempelvis i tidskriften The Economist — en tidning som inte har gjort sig känd som någon stor tillskyndare av offentlig utbyggnad — att man redovisade en undersökning av sjukvården i USA. Denna undersökning visade att den privata vården i USA lider av en lång rad krämpor, just beroende på att marknadskrafterna där fått fullt genomslag. Där arbetar man nämligen med de vårdformer och de insatser som ger de största marginalerna för sjukhusens ägare. Det mest uppseendeväckande resultatet av undersökningen var att den privata, kommersiella sjukvården var både dyrare och mindre effektiv än den offentliga sektorns sjukvård. Men framför allt: Om vi skall ha allas lika rätt till utbildning och sjukvård förutsätter det en gemensam, solidarisk betalning av kostnaderna för denna vård och denna utbildning. Herr talman! Socialdemokraternas uppfattning att fördelningsfrågorna i kristider måste lyftas fram i stället för att skyfflas under mattan är också utgångspunkten vår vår inställning i löntagarfondsfrågan. Det stabiliseringspolitiska problemet — hur det skall bli möjligt att förena en lugn prisoch kostnadsutveckling och låg arbetslöshet med den lönsamhet som är nödvändig för att få till stånd en industriell uppgång — är i dag långt mer komplicerat och fyllt av konflikter än det var under den snabba tillväxtens epok. Det kräver därför nya medel för att kunna lösas. I många länder i vår omvärld, där de nyliberala visorna om marknadslösningarnas oöverträffade egenskaper har vunnit majoritet, förs nu en politik som de facto innebär att man kapitulerat inför problemet. Arbetslösheten används som ett medel att hålla tillbaka inflationen och berika kapitalägarna. Om också Sverige skulle slå in på den vägen — vilket blir fallet om de moderata tänkarna får råda — skulle vi få en växande arbetslöshet, med all den sociala misär och det konfrontationsklimat som följer med en sådan. Det skulle slå sönder hela den samförståndsanda som tidigare under så många decennier bidragit till vårt välstånd. Och det skulle medföra en omfattande kapitalförstörelse och ett enormt slöseri med resurser. Nr 9 När vi nu står inför en situation då vinsterna i näringslivet stiger, är det av Onsdagen den synnerlig vikt att inte prisoch kostnadsstegringen i vårt land på nytt skjuter — 19 oktober 1983 fart, så att devalveringens effekter omintetgörs och vi hamnar i en ny kostnadskris med förödande effekter på sysselsättningen. Allmänpolitisk För att undvika en sådan utveckling, i den här konjunkturfasen lika väl — debatt som på längre sikt, måste vi vidta åtgärder som motverkar att vinstuppgången medför en ytterligare koncentration av makt och ägande i näringslivet. I stället är uppgiften att sprida makt och ägande så långt det går, så att fler görs delaktiga i tillväxten. På det sättet skapas förutsättningar både för lägre kostnadsstegringar och för högre tillväxt, samtidigt som vi inte eftersätter kravet på rättvis fördelning. Det är därför som regeringen lägger fram förslag om löntagarfonder. Det har påståtts att detta skulle innebära ett hot mot marknadsekonomin. Vi har en annan uppfattning. Vi menar tvärtom att löntagarfonderna är ett led i vår strävan att förmänskliga marknadsekonomin och därigenom rädda den från sig själv. I den mån fonderna medverkar till att minska de fördelningspolitiska konflikterna kommer de att stärka marknadssystemets ställning. I den utsträckning de motverkar maktkoncentrationen och gör nya grupper delaktiga i de ekonomiska besluten uppstår samma effekt. I den utsträckning de motverkar spekulation och stärker produktion och sysselsättning kommer utvecklingen mot en till människornas krav anpassad marknadsekonomi att förstärkas. Löntagarfonderna förutsätter också ett marknadssystem. Utan en öppen och livaktig marknad för riskkapital skulle de inte kunna fungera. I en centralstyrd ekonomi eller i en ekonomi med extremt utvecklat korsvis ägande mellan företagen skulle löntagarfonderna inte ha någon plats. Herr talman! Jag såg i förra veckan i Affärsvärlden en helsidesannons. Den var mycket stilfullt utformad och kungjorde att det har bildats någonting som heter Four Seasons Venture Capital AB. För den oinvigde vill jag förklara att detta är en utpräglat kapitalistisk idé. Det är ett bolag som framför allt skall satsa på högriskprojekt i näringslivet och i mindre företag.

Jag tycker att detta är en slående bild av blandekonomi och dess villkor. Alfa Lavals verkställande direktör är i vida kretsar bekant som en person som i olika sammanhang tagit mycket skarpt avstånd från tanken på löntagarfonder och förklarat att med sådana institutioner i Sverige kommer näringslivet att gå under. Men han har alltså tillsammans med fjärde AP-fonden, en typiskt kollektiv löntagarfond, löntagarnas eget pensionsförsäkringsbolag och tjänstemännens penionskassa bildat ett bolag just för att sätta in riskkapital i näringslivet. Alla dessa fonder är kapitalförvaltare, vilkas verksamhet, såvitt jag kan bedöma, inte på något avgörande sätt skiljer sig 129 Så ser verkligheten ut. Det går att förena kollektiva fonder med en aktiv marknadsekonomi. Och utan tvivel, här hyser jag ingen som helst misströstan, kommer såväl näringslivet som den politiska oppositionen förr eller senare att erkänna det.